Herr talman! Får jag göra den korta kommentaren att när det gäller mervärdeskatt är klart att olika sätt att sköta bokföringen, hur betalningsströmmarna går, i och för sig inte kan ändra själva kravet på betalning av mervärdeskatt — det kvarstår. Jag kan förstå att leverantörer av virke kan komma i sådana svårigheter som Bertil Jonasson här redovisar, men det beror mer på sättet att låta pengar stå kvar på ett konto än själva principen om att beslutad mervärdeskatt skall betalas. Det är ett resultat av att man låtit pengar finnas kvar på sitt privata konto.
Herr talman! Jag tackar ekonomioch budgetministern för den konkretisering han här gjorde. Jag kan på denna punkt bättre förstå situationen än i själva sakfrågan. Om man har fått meddelande om detta, bör i varje fall vederbörande skogsägare kunna säga att han är tvungen att omedelbart betala ut mervärdeskatten, eftersom det inte är några pengar som han har rätt att ha. Han har nämligen bara fått dessa pengar så att säga till låns några dagar, på samma sätt som han har lånat ut vad han betalat, vilket i sin tur är avdragsgillt i mervärdeskattehänseende. Jag kan förstå den delen, men då vill jag ännu en gång säga att de som inte fått denna utbetalning får ett alldeles tillräckligt straff. Skulle dessa skogsägare sedan straffas i själva sakfrågan genom att förlusten av lånefordran inte bedömdes som avdragsgill — när ändå skogsägarföreningens medel och skogsägarens medel är så nära förknippade med varandra — tycker jag att detta är ett alltför strängt straff, som skulle innebära ett hårt slag för dessa människor.

Herr talman! Gunnar Biörck i Värmdö har frågat om jag kan redogöra för hur landstingen hittills förvaltat det ansvar för krigssjukvårdsberedskapen de övertagit den 1 juli 1981 och hur socialstyrelsen skall förmå utöva den ”centrala ledningen” av denna verksamhet under nu förevarande förhållanden samt vilka initiativ regeringen avser att ta till för att snabbt få ett fast grepp över situationen. Genom riksdagens beslut har landstingskommunerna från den 1 juli 1981 ålagts ansvaret för ledningen av sjukvården i krig. Enligt beslutet åligger det landstingskommunerna att redan i fred planlägga och vidta de olika förberedelser som fordras för att de skall kunna bedriva sin verksamhet under beredskap och krig. Detta beslut har sin utgångspunkt i den s.k. totalförsvarsprincipen, dvs. att ansvaret i fred för en viss verksamhet skall vara oförändrat i krig. För ledningen av hälsooch sjukvården i krig på regional nivå innebär det att ansvaret flyttats över från länsstyrelserna till sjukvårdshuvudmännen. Denna ändring rubbar emellertid inte det ansvar och de befogenheter som länsstyrelsen har som länets högsta civila samordnande totalförsvarsmyndighet. I proposition 1981/82:97 om en ny hälsooch sjukvårdslag behandlas utförligt landstingskommunernas ansvar för hälsooch sjukvården och samspelet mellan dessa och staten. För hälsooch sjukvården i krig innebär proposition 1981/82:97 att den i fred gällande hälsooch sjukvårdslagstiftningen m.m. skall utgöra grunden för sjukvården också i krig. Hälsooch sjukvården måste emellertid kunna organiseras och bedrivas så, att den tillgodoser de särskilda krav som ställs på den i en krigssituation. Regeringen har därför föreslagit att en bestämmelse tas in i den nya hälsooch sjukvårdslagen om att regeringen skall kunna meddela särskilda föreskrifter om hälsooch sjukvården i krig eller vid liknande förhållanden. Hälsooch sjukvården samt socialtjänsten i krig utgör en viktig del av vårt totalförsvar. Det har jag också framhållit i den nyligen framlagda totalförsvarspropositionen . I detta sammanhang har jag också understrukit att det är angeläget att de förändringar i ledningsorganisationen som riksdagen har beslutat för hälsooch sjukvården i krig så snart som möjligt genomförs. Jag anser emellertid att det ännu är för tidigt att utvärdera hur landstingskommunerna har förvaltat detta ansvar, eftersom de fick det så sent som den 1 juli 1981. Jag utgår dock från att sjukvårdshuvudmännen kommer att fullgöra de uppgifter som följer av deras ansvar för hälsooch sjukvården i krig. Vidare framgår av det tidigare nämnda riksdagsbeslutet att den civila hälsooch sjukvården i krig skall centralt under regeringen ledas av socialstyrelsen. Det ankommer på regeringen att i krig eller krigsfara besluta när socialstyrelsen skall utöva den centrala ledningen av hälsooch sjukvården i krig. Med regeringens bemyndigande den 24 februari 1982 har jag tillkallat en särskild utredare med uppgift att utreda frågan om socialstyrelsens beredskapsuppgifter och att lägga fram konkreta förslag i ämnet. Utgångspunkt för utredarens arbete skall vara dels riksdagens beslut med anledning av proposition 1979 81:57 om hälsooch sjukvården i krig, dels den av regeringen fastställda nya organisationen för socialstyrelsen, dels vad jag anför i försvarspropositionen 1981/82:102, bil. 5 samt riksdagens ställningstagande med anledning härav. Avsikten är således att denna utredare skall närmare klargöra vilka krigssjukvårdsuppgifter som skall ligga på socialstyrelsen och sjukvårdshuvudmännen. Arbetet skall enligt direktiven bedrivas skyndsamt. Jag vill här också erinra om att riksdagen senare under våren får tillfälle att närmare diskutera frågor av det slag som Gunnar Biörck i Värmdö har tagit uppi sin interpellation vid behandlingen av propositionerna om en ny hälsooch sjukvårdslag och om säkerhetsoch försvarspolitiken samt totalförsvarets fortsatta utveckling.

Herr talman! Tillåt mig att framföra ett tack till statsrådet Ahrland för hennes svar på mina frågor. Jag kan dock genast konstatera att statsrådet i sitt svar väsentligen uppehållit sig vid formaliteter och undvikit att gå in i en sakdebatt om de förhållanden som föranlett min interpellation. Låt mig då också först ta upp en annan formalitet: Jag vill be om tillgift för en felaktig uppgift i min interpellation. I februari i år hade jag vid två tillfällen förmånen att få föra offentliga samtal — låt vara i en trängre krets — med statsrådet Ahrland, nämligen den 2 och den 22 februari. Det var vid det senare tillfället — och inte, som det står i interpellationen, den 2 februari — som vi hade vårt första tankeutbyte kring sjukvårdsberedskapen i krig. Som statsrådet antyder i sitt svar kan det tänkas att även dagens diskussion kommer att följas av ytterligare meningsutbyten senare i vår. Jag fick förra gången ett erkännande av statsrådet för att jag har tagit upp sjukvårdsberedskapen till debatt — ehuru det ju ingalunda är första gången jag har gjort det här i riksdagen — och jag kommer heller inte att släppa taget så länge jag anser att denna sak missköts. Jag ställde tre frågor till statsrådet Ahrland: 1. Hur har landstingen hittills förvaltat ansvaret för sjukvårdsberedskapen i krig som de övertog för tio månader sedan? Statsrådet svarar att det är för tidigt att säga. — Här gäller uppenbarligen fortfarande, som jag sade för två månader sedan, att ”hela havet stormar”. 2. Hur skall socialstyrelsen kunna utöva den ”centrala ledningen”, som ålagts styrelsen? Statsrådet svarar: Det håller en utredare på att försöka ta reda på. — Det är så dags, det. 3. Vilka initiativ avser regeringen att ta för att få ett fast grepp över den här situationen? Svaret är: Uppenbarligen inga. Det är inte så alldeles lätt att vara nöjd med svaren. Mina frågor till statsrådet Ahrland nu betingades av en uppseendeväckande korrespondens mellan Landstingsförbundet och socialstyrelsen. Socialstyrelsen hade sin plikt likmätigt och till åtlydnad av riksdagens beslut tillskrivit Landstingsförbundet med råd och föreskrifter avseende de nya uppgifter som numera åvilar landstingen i fråga om planering för och ledning av sjukvården under beredskap och krig.

Man konstaterar vidare att ärendet har ”inte i förväg underställts landstingsförbundet för prövning” — vilket man dock måste erkänna ej heller krävs enligt den åberopade begränsningskungörelsen. Man tar sig för pannan när man tar del av dessa maktfullkomliga uttalanden från en intresseorganisation gentemot en statlig myndighet i färd med att verkställa riksdagens beslut. Vad är det för fasoner? Vad tror de att de är egentligen? Vid vårt tidigare tankeutbyte om sjukvårdsberedskapen uppmanade jag — för att få fart på det hela — statsrådet Ahrland att ”ta befälet”. I dag vill jag uppmana statsrådet att sätta de här herrarna i Landstingsförbundet på plats och hävda statsmakternas överhöghet. En moderat landstingspolitiker agerade för någon tid sedan för att avskaffa landstingen. Jag delar inte den uppfattningen. Det finns bra landsting, och det finns mindre bra. Där landstingsområdet har en homogen struktur och en naturlig avgränsning är det säkert värdefullt att övergripande samhällsfrågor förankras hos de medborgare det gäller. Men jag börjar att bli mer och mer benägen att tro att det skulle vara bättre för vårt land, om vi blev av med den mot-stat, som Landstingsförbundet alltmera utvecklat sig till. Det fanns en tid då den påviske ärkebiskopen stod i vägen för rikets rätta styrelse. Det blev till sist en kraftfull ändring på det förhållandet. I dag är Olof Sundby till föga besvär, men småpåvarna i Landstingsförbundet till desto större. Den kommunala självstyrelsen är förvisso inskriven i regeringsformen, men det står ingenstädes att den skall utövas av Landstingsförbundets kansli. Herr talman! Jag kan vid det här tillfället inte underlåta att vidga perspektiven något. För 14 dagar sedan hade jag tillfälle att deltaga i ett möte i Cambridge, anordnat av en organisation som kallar sig International Physicians for the Prevention of Nuclear War, till vilken initiativet tagits av framstående läkare främst från USA och Sovjetunionen. 200 läkare från 32 länder var närvarande och deltog aktivt i arbetsgrupper och plenarmöten. Effekterna av ett kärnvapenkrig i Europa stod i centrum för fyra av de elva arbetsgrupperna. De mycket begränsade möjligheterna att ge medicinsk hjälp ens åt en befolkning, som befinner sig i utkanten av målområdet för en megatonbomb, framstod med ohygglig skärpa, när man satte sig ner och analyserade skeendets detaljer i ett samhälle, där efter brisaden ingenting längre fungerar. Icke desto mindre måste självfallet — till den verkan det hava kan — decentraliserade medicinska stödjepunkter ha etablerats och en genomtänkt räddningsstrategi utarbetats i god tid innan en grym verklighet gör all oplanerad verksamhet näst intill omöjlig. Det är väl att märka, att ett totalt kärnvapenkrig kan utlösas — och redan har varit nära att utlösas — genom tekniska olyckshändelser och mänskliga misstag och missförstånd.

Se till, Karin Ahrland, att de får arbeta dubbelt så hårt så att de inte får tid att skriva flera snorkiga inlagor, utan i stället göra vad som behövs, så snabbt och så väl som möjligt! Inspektera själv ute i landstingen! Dyk upp som en gång Gråkappan, tag dem på volten, och, för Guds skull, se till att saker och ting blir gjorda, i tid! Vi kan inte bara sitta här och vänta på utredningar. HMS Invincible är på väg mot Falklandsöarna. Kärnvapenbestyckade ubåtar opererar i Sydatlanten. Se er omkringi världen, Karin Ahrland! För det är till sist, i dag statsrådet Ahrland som personligen bär ansvaret för denna sektor av den svenska beredskapen — ett ansvar som kan och kommer att utkrävas av henne, men inte av Kurt Ward eller Rune Carlsson eller deras skrivbiträden.

Herr talman! Jag skall börja med att också denna gång komplimentera Gunnar Biörck i Värmdö, och det gäller hans löfte om att inte släppa taget. Jag tror även nu att dett.o.m. är av värde att vi står här i kammaren och tar upp de här frågorna gång efter annan. Därmed är jag inte helt enig med Gunnar Biörck i allt. Det var rätt av honom att den 22 februari uppmana mig att ta befälet. Men — om jag får påpeka det för en ledamot av konstitutionsutskottet — Gunnar Biörck vet mycket väl att jag faktiskt inte, enligt gällande regeringsform, har någon möjlighet att ta befälet på det sätt som han tydligen önskar. Än mindre har jag som statsråd eller f. d. ledamot av riksdagen någon rätt att, som Gunnar Biörck säger, ”sätta Landstingsförbundet på plats”. Det ankommer inte på mig. Det ankommer på alla medborgare i detta land att välja företrädare i landstingen som de har förtroende för. Jag har i stället försökt skaffa mig ett förtroendefullt samarbete med Landstingsförbundet, och det har i varje fall haft till resultat att vi har kunnat lägga förslag till ny hälsooch sjukvårdslag på riksdagens bord. Jag vill också påpeka för Gunnar Biörck att Landstingsförbundet och landstingen faktiskt har riksdagens förtroende. Det är riksdagen som har godkänt en lagstiftning som säger att hälsooch sjukvården skall skötas av samma myndighet i krig som i fred. Jag kan inte förstå annat än att Gunnar Biörck egentligen har kritiserat det systemet. Men det är ett system som måste vara det kloka och förståndiga. Jag vidhåller att det inte går att redan i dag göra någon utvärdering av hur landstingen kommer att sköta denna planering — det är för tidigt. Jag vill erinra Gunnar Biörck om att det faktiskt står att utredaren skall arbeta skyndsamt. Utredaren har mitt förtroende, och jag tror att han kommer att arbeta på detta sätt.
Herr talman! Statsrådet Ahrland tar upp de konstitutionella frågorna, och jag är givetvis medveten om dem. Det finns olika sätt att agera. Jag för min del hyser rätt stort förtroende för att den förutvarande ordföranden i Fredrika-Bremer-förbundet skall kunna visa ganska raska takter i sitt agerande. Statsrådet Ahrland sade i sin replik att riksdagen har godkänt lagstiftningen, och i det hon sade inkluderade hon inte bara landstingen, utan även Landstingsförbundet. Jag har i mitt anförande försökt separera dessa två storheter, just därför att jag personligen hyser väsentligt större respekt för och tilltro till de enskilda landstingen än Landstingsförbundet och dess kansli. Jag tror emellertid inte att landstingen — och allra minst Landstingsförbundet — har den erforderliga kompetensen och auktoriteten att hantera sådana frågor som kräver en befälsmässig myndighetsutövning. Jag har blivit mer och mer övertygad om det, från vad jag har upplevt på länsläkarfronten och till den här frågan nu, där efter vad jag tycker mig förstå Landstingsförbundet snarare förklarar krig mot socialstyrelsen än tar sig an de uppgifter som krig mot andra makter kunde motivera. Jag vill sluta med att säga att jag har investerat ett förtroendekapital i statsrådet Ahrland, just därför att jag tror att hon har personliga förutsättningar att kunna agera här. I en tidigare debatt som vi hade kommenterade jag ett uttalande av statsrådet om att det närmast var fel att en hälsovårdsminister var läkare och att det viktigaste var att hon varit patient.

I min tidigare verksamhet under 40 år har det gällt att fatta snabba och resoluta beslut, och det kravet tycker jag att man i tider som de nuvarande också kan ställa på ett statsråd.
Herr talman! De gånger som jag har varit patient har jag, precis som de allra flesta patienter, varit både sjuk och besvärlig. Hittills har läkarkåren kunnat bota mig. Gunnar Biörck i Värmdö säger att det finns olika sätt att agera och ger mig en vänlig komplimang för raska takter. Jag tackar för det, men jag tror faktiskt att Gunnar Biörck kanske ändå är ense med mig om att jag inte bör använda de raska takterna till att låta hela havet storma på det sätt som några enskilda tjänstemän kanske kan anses ha gjort i den ena myndigheten och det andra förbundet. Jag tror att det är bättre att försöka använda det förtroendekapital som jag eventuellt har hos Landstingsförbundet och socialstyrelsen genom att tala ett något saktmodigare språk med dem.

Herr talman! Bengt Wiklund har frågat mig hur regeringen ser på den sjöbefälsutbildning av styrmän som bedrivs och anordnas av vissa rederier i Stockholms kommun samt hur det för dagen ligger till med den av riksdagen beslutade flyttningen av navigeringssimulatorn från Stockholm till Göteborg. Det är enskilda företag obetaget att själva anordna utbildning för sina behov. Regeringen har därför inga formella möjligheter att förhindra att man bedriver en privat sjöbefälsutbildning. I fråga om den behörighet som en sådan utbildning kan leda till vill jag nämna följande. Det ankommer på sjöfartsverket att avgöra om utbildningen kan ge behörighet för sjöpersonal. I det aktuella fallet har sjöfartsverket begärt att universitetsoch högskoleämbetet skall yttra sig över om den privata sjöbefälsutbildningen anses likvärdig med den styrmansutbildning som bedrivs i högskolan. UHÄ har i sin tur hemställt att regeringen klargör förutsättningarna för ämbetets handläggning av den av sjöfartsverket aktualiserade frågan. Beredning av ärendet pågår f. n. inom regeringskansliet. Vad gäller utnyttjande av den kommunala vuxenutbildningens resurser vill jag nämna att denna fråga är en kommunal angelägenhet inom de ramar för verksamheten som statsmakterna har angivit. Jag utgår ifrån att skolöverstyrelsen såsom ansvarig myndighet på detta område tillser att gällande bestämmelser tillämpas. Som framgår av budgetpropositionen 1982 avser jag att återkomma till regeringen angående sjöbefälsutbildningens dimensionering. Eftersom det finns ett samband mellan dimensionering och lokalisering av en utbildning, är det inte uteslutet att frågan om sjöbefälsutbildningens lokalisering aktualiseras i det sammanhanget. Vad gäller flyttningen av navigeringssimulatorn kan jag meddela att regeringen den 15 april 1982 beslutade att simulatorn i Stockholm skall fiyttas till Göteborg.

Herr talman! Ett av de skäl som man från redarhåll har åberopat för den utbildning som bedrivs i Stockholm är att dimensioneringen bör kunna utökas. Och när en för Sverige så viktig näring som rederibranschen har den synpunkten är det självfallet värt att pröva om de dimensioneringsantaganden som riksdagsbeslutet byggde på gäller i dag, eller om det är en förändrad situation. Om man prövar frågan om dimensioneringen, måste man självfallet också i det sammanhanget pröva lokaliseringsfrågan.

Herr talman! Oss rikspolitiker emellan tycker jag att det är viktigt att vi rationellt och utan fördomar prövar de argument som man kommer med från rederinäringens sida. Jag kan försäkra att jag inte har någon önskan att gå emot de riksdagsbeslut som har fattats. Däremot tycker jag att vi måste kunna pröva de sakargument som näringen har och som bl.a. går ut på att det finns ett större utbildningsbehov än man tidigare förutsåg.

Herr talman! Elvy Nilsson har frågat mig vilka åtgärder jag avser vidta för att förhindra att Prippskoncernen lägger ner bryggeriet i Torsby. Låt mig först, som en bakgrund till mitt svar, erinra om att Brygginvest AB i den strukturplan som lades fram i februari 1980 konstaterade att en högst betydande överkapacitet finns i branschen. Den mest rationella strukturen skulle enligt planen bestå av endast två eller tre bryggerier. För att bättre tillgodose önskemålen att omstruktureringen sker på ett för samhället acceptabelt sätt föreslog dock Brygginvest att endast tio av de då existerande tjugotvå bryggerierna skulle avvecklas. Ett av dessa är bryggeriet i Torsby. Behovet av kapacitetsneddragningar har sedan dess snarast skärpts till följd av konsumtionsminskningen. En betydande strukturrationalisering av bryggeribranschen är alltså nödvändig. Vad sedan gäller regeringens eller min egen möjlighet att påverka beslut om avveckling av enskilda bryggerier inom Pripps vill jag framhålla följande. Mellan staten och dåvarande PRIBO träffades i november 1974 ett avtal, där det bl.a. stadgades att Pripps skall drivas på ett rationellt och företagsekonomiskt sunt sätt. Avtalet gäller fortfarande. Inom ramen för avtalet ankommer det i sedvanlig ordning på företagets styrelse att vidta de åtgärder som erfordras. Det bör sålunda betonas att den här typen av beslut fattas av företaget och att jag som regeringsmedlem inte har någon konstitutionell möjlighet att påverka sådana beslut. Enligt vad jag erfarit har Pripps styrelse beslutat att inleda MBL förhandlingar om en nedläggning av bryggeriet i Torsby. Av vad jag nyss sagt framgår att det är en uppgift för företagets styrelse att ta ställning till ett eventuellt nedläggningsbeslut efter det att dessa förhandlingar slutförts. Jag vill dock framhålla att om nedläggningen genomförs, bör givetvis de ordinarie arbetsmarknadsoch regionalpolitiska medel som står till buds utnyttjas.

Herr talman! Jag ber att få tacka för svaret. Anledningen till min fråga är att styrelsen för Pripps Bryggerier som bekant nu har lagt fram ett förslag om att definitivt lägga ner bryggeriet i Torsby. Som mycket riktigt sades i svaret är anledningen överkapacitet inom koncernen och olönsamhet vid Torsbybryggeriet, bl.a. beroende på att konsumtionen av läskedrycker har minskat. Torsbybryggeriet ingår, av allt att döma, i den grupp om tio bryggerier som enligt strukturplanen är dödsdömd. I och för sig är det ingenting att säga om detta, om man ser det ur företagsekonomisk synvinkel. Men Pripps ägs ju till tre fjärdedelar av staten, och enligt mitt sätt att se finns det därför anledning att i det här fallet ställa större krav på att sociala hänsyn skall tas än när det gäller rent privata företag. Riksdagen har därtill klart uttalat i propositionen 1978/79:9, där riktlinjer för bryggerinäringens strukturoch samordningsplan antogs, att ”särskild hänsyn måste tas till regionalpolitiska synpunkter och sysselsättningsaspekter”. Detta uttalande har också ansvarigt statsråd vid olika frågestunder i riksdagen, bl.a. den 26 april 1979, hänvisat till. Vid behandling av motioner i riksdagen den 8 maj 1980, där det bl.a. krävdes att Torsbybryggeriet skulle vara kvar tills annan alternativ sysselsättning hade tillskapats, gavs också intrycket att någon indragning av bryggeriet i Torsby inte var aktuell. I det sammanhanget diskuterades att maltdryckstillverkningen skulle tas bort och att bryggeriet skulle övergå till endast läskedryckstillverkning hösten 1980. Samtidigt räknade man med att läskedryckstillverkningen skulle kunna fördubblas och att några ordinarie anställda inte skulle behöva friställas, vilket bl.a. sades av statsrådet Mundebo, som var ansvarigt statsråd vid det tillfället. Nu har det gått knappt två år, och man är alltså redo att besluta om definitiv nedläggning. Riksdagens uttalande om att regionalpolitiska hänsyn skulle tas var uppenbarligen ingenting värt. Situationen i Torsby är i dag värre än någonsin, med inte mindre än 721 redovisade arbetslösa och därtill 219 personer i beredskapsarbete. Att finna någon annan sysselsättning i Torsby är alltså uteslutet. Det går knappast att få någon sysselsättning ens i Värmland. En nedläggning av Pripps Bryggerier i Torsby innebär sålunda att samhället får ta över försörjningen av de 45 familjer som blir utan utkomstmöjlighet. Det torde t.o.m. ställa sig kostsammare än de dryga 2 milj.kr. som redovisas som förlust för bryggeriet i fråga. Jag är medveten om att den arbetsgrupp som tillsatts och som arbetar på att finna någon alternativ produktion i Torsby ännu inte har lyckats. Bl. a. har projekt fallit på att frågan om marknadsföringen inte gått att lösa. Men det har inte gått någon lång tid, och därtill har vi en mycket djup lågkonjuktur som väl gjort sitt till att det inte gått att få fram något lämpligt alternativ. Det är därför som jag ser det som dubbelt olyckligt att man redan nu vill driva fram det här beslutet om nedläggning och därmed ställa ytterligare ett antal människor utan arbete i denna region. Min följdfråga till statsrådet skulle alltså bli: Anser statsrådet att riksdagens uttalande om att särskild hänsyn skall tas till regionalpolitiska synpunkter och sysselsättningsaspekter har beaktats och varit vägledande när detta beslut togs i Pripps styrelse?
Herr talman! Elvy Nilsson har själv i sitt anförande redovisat skälen till att den här nedläggningen framstår som nödvändig, och vi behöver kanske inte orda så mycket mer om det. Det är helt klart att vi har, som Elvy Nilsson också formulerade det, överkapacitet, och man måste verkställa den strukturplan som har presenterats för Prippsbryggerierna, och då har Torsbybryggeriet varit en av de berörda enheterna. Som jag nämnde i mitt svar är det också så, att efter det att strukturplanen lades fram så har läget inte förbättrats för bryggerinäringen utan snarare försämrats. En huvudanledning till det är naturligtvis att vi har tvingats hålla tillbaka den privata konsumtionen, och då har läskedrycker och maltdrycker — det är i detta fall fråga om lättöl — fått stå tillbaka i den privata hushållningen. Därför är det, som jag sade, en sämre situation nu än när detta senast bedömdes. Detta är ett av skälen till att man måste lägga ned i stället för att försöka hålla kvar en viss produktion. Jag tror att varken Elvy Nilsson eller jag kan göra någonting åt det. I varje fall är det inte vår uppgift att bedöma det, eftersom riksdagen har bestämt att det här statliga företaget skall bedrivas efter företagsekonomiska principer och på ett rationellt och riktigt sätt. Jag tror att det är väldigt farligt att, som Elvy Nilsson försöker göra, lägga olika ansvarstaganden på olika huvudmän. Har man sagt att vi skall följa de här principerna så måste det naturligtvis gälla. Sedan är det naturligtvis som alltid när det blir nödvändigt att göra en sådan här neddragning så, att man möter problemen med sedvanliga arbetsmarknadspolitiska och regionalpolitiska åtgärder.
Herr talman! Det olyckliga med detta tycker jag är att man inte tagit hänsyn till vad vi beslutat i kammaren, nämligen att man skall ta regionalpolitiska hänsyn. Det anser jag att man inte gjort i detta sammanhang. Vi behandlade denna fråga den 8 maj förra året i samband med ett par motioner som väckts, dels från socialdemokratiskt håll, dels från borgerligt håll i Värmland, där man krävde att Torsbybryggeriet skulle vara kvar. Motionerna hade avstyrks av utskottet, men en socialdemokratisk reservation tillgodosåg önskemålet i dessa motioner. Där sades att när det gäller bryggeriet i Torsby så anser utskottet att det bör vara kvar. I debatten deltog det då ansvariga statsrådet Mundebo. Han gav kammaren den uppfattningen att Torsbybryggeriet skulle få vara kvar. Detta trodde även de borgerliga ledamöterna från Värmland på, med påföljd att de avstod från att rösta på sin egen motion och på den socialdemokratiska reservationen. Hade man gjort det skulle Torsbybryggeriet i dag ha haft en annan situation. Det må vara hur det vill med det; skadan är redan skedd, och jag skall inte klandra Bertil Jonasson och övriga som röstade på detta sätt. Han litade naturligtvis på budgetministern och regeringen. Men nu undrar jag: Finns det någon som helst möjlighet för staten att ekonomiskt gå in och i varje fall till en del svara för underskottet vid Torsbybryggeriet under en övergångstid och således den vägen garantera fortsatt verksamhet i Torsby? Kalla det gärna beredskapsarbete — billigare eller i varje fall meningsfullare beredskapsarbete kan säkerligen inte de här 45 bryggeriarbetarna få.
Herr talman! Elvy Nilsson måste vara medveten om att vi i dag har ett alltför stort budgetunderskott. Det låter inte på argumentationen som om den medvetenheten är särdeles stor. Vi har nu ett tvång på oss att helt enkelt försöka satsa de resurser vi har i det svenska samhället på mer offensiva, framtidsbetonade investeringar. Är det så som Elvy Nilsson säger att det finns en överkapacitet inom branschen och att Torsbybryggeriet är en enhet som inte är rationell, då är det helt klart att det inte är här som vi kan fortsätta att bedriva verksamhet med subventioner. Vi måste faktiskt ta konsekvenserna av de beslut riksdagen har fattat, att verksamheten inom bryggerinäringen liksom för andra företag skall bedrivas på företagsekonomiskt riktiga grunder. Då är det dags att ställa om vår politik till en mer offensiv näringspolitik. Jag tror inte så mycket på defensiven, som Elvy Nilsson nu talar för. Problemen får vi möta, som det har sagts förut, med arbetsmarknadspolitiska insatser, så att vi försöker få över personalen till arbeten där det verkligen är framtidsinriktad produktion.

Herr talman! Alldeles självklart råder det inga delade meningar beträffandet det sista: Vi måste skapa sysselsättning som är någonting att bygga på för framtiden. Men i nuläget går det inte att hänvisa till budgetunderskottet. Det är ju ändå samhällets uppgift att ta hand om och ansvara för försörjningen för dessa människor. Min fråga var konkret: Finns det några möjligheter att gå in och under en övergångstid driva verksamheten exempelvis som beredskapsarbete, så att sysselsättningen kan få vara kvar tills någon alternativ sysselsättning för dessa människor har skaffats fram? Det är dock inte mer än 2,1 milj.kr. i pengar som det rör sig om. Det är så mycket som underskottet för Prippskoncernen blir mindre.
Herr talman! Skall vi göra så i Torsby måste vi naturligtivs följa samma princip, som Elvy Nilsson talar för, beträffande andra nedläggningshotade företag. Och då gäller det inte bara detta bryggeri. I Gällivare och Tingsryd och på flera andra ställen kommer man att ha svårt att leva kvar med den överkapacitet som finns. Dessutom måste vi i så fall stiga ut och ta samma ansvar beträffande andra branscher, och då tror jag att även Elvy Nilsson måste inse att det är en princip som gäller mycket mer än de 2 milj.kr. som Elvy Nilsson nu talar om.
Herr talman! Jag vill bara än en gång fråga: Vad är det uttalande värt som vi gjorde i riksdagen och som det anvariga statsrådet så många gånger här i kammaren har hänvisat till, att vi just när det gäller bryggeribranschen skulle ta regionalpolitiska och sysselsättningspolitiska hänsyn? I Torsby är det nu allvarligare än det någonsin varit, så det finns all anledning att ta regionalpolitiska hänsyn i fråga om Torsby. Ärdetf. ö. någon mening med att diskutera statliga företag om det inte går att göra någonting ifrån riksdagens sida?

Herr talman! Erik Börjesson har frågat mig om jag avser att vidta åtgärder för att kontrollen och återbetalningen av mervärdeskatt till utomnordiska turister inte får ske i land utanför Norden. De nya bestämmelserna om återbetalning av mervärdeskatt till utländska turister och andra tillfälliga besökare som köper varor här och tar dem med sig till hemlandet infördes den 1 maj 1980. Jag har fått den uppfattningen att bestämmelserna i stort sett fungerar bra. Det är i och för sig naturligt att helt nya regler kan behöva justeras efter någon tids tillämpning. Jag har inhämtat att riksskatteverket har tagit initiativ till en undersökning av den praktiska tillämpningen av återbetalningsbestämmelserna. Undersökningen kommer att omfatta också frågan om det är förenat med några påtagliga nackdelar att kontroll och utfärdande av intyg som berättigar till återbetalning förläggs till annat nordiskt eller utomnordiskt land. Jag kommer självfallet att föreslå de ändringar av gällande bestämmelser som undersökningen kan ge anledning till.

Herr talman! Jag tackar budgetministern för svaret på min fråga. Av svaret framgår att riksskatteverket nu har tagit initiativ till en undersökning för att se över återbetalningsbestämmelserna, liksom att man skall undersöka kontrollen och utfärdandet av intyg som gäller vid återbetalning i annat nordiskt eller utomnordiskt land. Anledningen till att jag ställde den här frågan är, att jag ser allvarligt på att olika länsstyrelser tillämpar bestämmelserna olika. Att man får klara och entydiga tolkningar av bestämmelserna är givetvis angeläget när man överlåter på enskilda företag att handha kontroll och intygsutfärdande i samband med återbetalning av mervärdeskatt. Låt mig från ett praktiskt exempel där ett företag begärt att få tillämpa samma system som godkänts av länsstyrelsen i Stockholms län anföra vad länsstyrelsen i Malmöhus län yttrat i ärendet: ”Länsstyrelsen beklagar den konkurrensbegränsning detta beslut kan innebära, då en konkurrent ——- erhållit tillstånd till återbetalning i Tyskland. Då det dessutom kommit till länsstyrelsens kännedom att ett system med återbetalning i annat land är lätt att manipulera finner länsstyrelsen det ytterst viktigt att för undvikande av skattebortfall betona att länsstyrelsens kontrollmöjligheter skall vara tillfredsställande.” Bolaget har sedermera överklagat länsstyrelsens beslut — ett avslag på framställningen — hos riksskatteverket. Riksskatteverket säger: ”Med hänsyn till intygets betydelse som bevismedel och de därmed sammanhängande höga kraven på kontrollmöjligheter är enligt RSVs mening de nya rutiner bolaget ansökt om att få tillämpa inte förenliga med RSVs anvisningar.” Riksskatteverket lämnar därmed besvären utan bifall. Jag skulle med utgångspunkt i detta till budgetministern vilja ställa följande fråga: Delar budgetministern de uppfattningar som resp. myndigheter här har framfört?
Herr talman! De här frågorna kommer nu att tas upp till prövning i den undersökning som omtalas i mitt svar på Erik Börjessons fråga. Ett uttalande från mig om hur systemet — som ändå har verkat en ganska kort tid — har fungerat får anstå tills man har gått igenom erfarenheterna av det. Med det får vi nog för dagen nöja oss i den här diskussionen.

Herr talman! Filip Johansson har frågat mig om jag vill medverka till att minska vissa oformligheter vid tillämpningen av lagen om överlastavgift i samband med virkestransporter på hållbara vägar och vägar med djup tjäle. Enligt lagen om överlastavgift, som varit i kraft sedan 1973, skall sådan avgift tas ut, om exempelvis en lastbil som framförs på väg har högre axeltryck, boggitryck eller bruttovikt än vad som är tillåtet för viss axel eller boggi på fordonet, för hela fordonet eller fordonståget eller för vägen. Avgiften påförs fordonets ägare och är direkt relaterad till överlastens storlek. Ett av syftena med bestämmelserna om maximerad belastning och om överlastavgift är naturligtvis omsorgen om vägnätet och det däri nedlagda kapitalet. Jag vill särskilt betona att överlasten kan medföra ett oacceptabelt slitage av broarna. Dessa blir ju inte heller bärkraftigare vid tjäle. — Överlast på fordon kan emellertid även utgöra en väsentlig fara från trafiksäkerhetssynpunkt med såväl försämrade bromsoch köregenskaper som onormala påfrestningar på exempelvis fordonets bärande delar, släpvagnskopplingar och hjulupphängningar. — Genom att inte följa bl.a. belastningsbestämmelserna kan vidare mindre nogräknade företag ge sig själva kostnadsmässiga fördelar, och de seriösa åkarna får svårt att bemöta denna illojala konkurrens. — Kontroller av att belastningsbestämmelserna följs måste därför anordnas även på bäriga vägar och utgör i själva verket ett viktigt instrument i arbetet att motverka de missförhållanden som förekommer inom åkeribranschen. Det är emellertid, som jag ser det, viktigt att vi utnyttjar våra transportresurser och vårt vägnät optimalt. För att undersöka möjligheterna att höja tillåtet axeloch boggitryck under den tid vägbanan är tjälad har under vintern vid vissa timmertransporter i Värmlands län högre lastvikter än normalt tillåtits. Försöket görs i samarbete mellan virkestransportörerna och vägmyndigheterna. Nyttan för transportörerna kommer att ställas i relation till kostnaderna för ökat vägunderhåll. Det kan även bli aktuellt att utvidga försöket till fler län, efter det att en utvärdering av försöket i Värmlands län har skett.

Herr talman! Jag ber att få tacka kommunikationsministern för det svar som han har gett på min fråga, och jag tackar då speciellt för den sista delen av svaret, därför att den öppnar vägar för att komma ur den situation som åkeriägarna befinner sig i f. n. Jag vill bara kort och gott säga att jag självfallet är medveten om att så länge vi har den nuvarande lagstiftningen måste den efterlevas, men den har fått konsekvenser som är otroligt oroande för åkarna. Jag känner personligen till ett fall, där en åkare för en rätt ringa övervikt fått böter på över 14 000 kr. och ett föreläggande om att vid ett upprepande bötesbeloppet skulle komma att uppgå till 40 000 kr. Dessa uppgifter har vederbörande åkare lämnat direkt till mig, och de har utgjort underlag för den fråga som jag har ställt till kommunikationsministern. Låt mig sedan bara säga att det är förvånansvärt att vi i detta land har sådana oformligheter i vår lagstiftning att det är hart när omöjligt för en åkare att kunna bedöma vikten på fordonslasten. Det är väl känt att det är skillnad på timmer och timmer och på virke och virke. Det gör att det är väldigt svårt att bedöma lastvikten. I Finland har man liknande förhållanden som i vårt land, men där har man ett helt annat system med en högsta tillåtna höjd på lasten. Man får då lasta inom den ramen. Nåväl, vi har den lagstiftning som vi har, och den får vi finna oss i, men jag hoppas att det skall vara möjligt att förändra den. Låt mig helt kort säga att när man nu kommit fram till att det i Värmland bör kunna finnas former för ett bättre utnyttjande av lastfordonen och vägarna, så anser jag det utomordentligt tillfredsställande, samtidigt som jag vill fråga kommunikationsministern, om han i god tid vill medverka till att de försöken utvidgas till att nästa vinter omfatta även Norrbottens län. I Norrbotten har vi mycket virke som skall transporteras. Flottning förekommer f. n. bara på en älv. Vi har långa vägar, som dess bättre är fina, stadiga och bra — det skall jag gärna erkänna. Det gör att det finns all anledning att se över formerna för dessa transporter, så att de kan ske på ett för både åkarna och skogsägarna mer ekonomiskt och bättre sätt — liksom på ett rent samhällsekonomiskt bättre sätt.
Herr talman! Jag vill börja med ett par korta kommentarer. Innan man bestämmer sig för hur stor den avgiftspliktiga överlasten beräknas vara görs vissa avdrag med hänsyn till att svårigheter kan finnas att exakt ange orsakerna till att det blivit överlast. Jag vill också nämna att det numera finns indikatorer, som kan användas för att fastställa vilken last man har. Jag håller ändå gärna med Filip Johansson om att det finns svårigheter att fastställa gränserna och att det man skall transportera ofta kan vara svårbedömbart med avseende på den specifika vikten. På Filip Johanssons fråga huruvida jag vill medverka till att den försöksverksamhet som bedrivs i Värmland skall kunna utvidgas till Norrbotten, kan jag svara att jag — med hänsyn till den vikt jag lägger vid dessa frågor — självfallet med mycket stort intresse följt den försöksverksamhet som har bedrivits i Värmland och som man nu håller på att utvärdera. Som jag antydde i svaret finns det anledning att göra försök också i andra län, om vi finner att verksamheten har fallit väl ut och kan anses ha bestått provet.
Herr talman! Jag tackar även nu för framför allt den senare delen av svaret, och jag hoppas att det kommer att resultera i en annan situation i Norrbotten. Låt mig bara, i anledning av vad som först sades, anföra att jag har blivit uppvaktad inte bara av åkeriägare utan även av en av länets största sågägare, som beklagat sig över svårigheterna att få fram timmer just av denna anledning. Det är ytterligt bekymmersamt. Av någon förunderlig orsak tycks den norra länsdelen ha blivit allra värst drabbad av just den här lagstiftningen. Jag har aldrig hört talas om några större problem i den södra länsdelen, men i den norra länsdelen har det tidvis varit dagliga kontroller, vilket har gjort att lastbilsägarna har blivit utomordentligt ohågade att över huvud taget köra virke. Men vi hoppas att det försök med en annan ordning som kommunikationsministern är villig att genomföra även utanför Värmland kan komma till stånd. Då kan vi möjligen få en lösning av det här problemet också på sikt.

Herr talman! Ingvar Eriksson har frågat mig om jag avser att vidtaga åtgärder i syfte att åstadkomma en bättre efterlevnad av gällande internationella bestämmelser rörande rapportering av epizootier. Ingvar Eriksson har också frågat mig om tillgången till ändamålsenliga desinfektionsmedel för att förebygga epizootisk smitta är betryggande. Sverige deltar på olika sätt i det internationella smittskyddsarbtet på husdjursområdet. Sålunda medverkar Sverige bl.a. i den verksamhet som bedrivs av internationella byrån för bekämpande av smittsamma husdjurssjukdomar. En av byråns viktigaste uppgifter är att samla och sprida tillgängliga fakta rörande sjukdomsläget i hela världen. Anslutna stater, vilkas antal f. n. uppgår till 98, har förbundit sig att omedelbart underrätta byrån om förändringar i epizootiläget. Byrån, som har sitt säte i Paris, vidarebefordrar kontinuerligt alla inkommande meddelanden om förändringar i sjukdomsläget. På dessa meddelanden och övriga rapporter, som kommer direkt till lantbruksstyrelsen, grundar styrelsen i samråd med inhemska experter sin veterinärmedicinska bedömning av smittriskerna m.m. Givetvis är det av synnerlig vikt att medlemsländerna noggrant följer gällande regler rörande rapportering av smittsamma sjukdomar. Jag kommer att uppdra åt den svenska delegationen att på lämpligt sätt ta upp denna fråga vid nästa årssammanträde med den internationella byrån för bekämpande av smittsamma husdjurssjukdomar. Detta sammanträde äger rum i maj 1982. Åtgärder mot allmänfarliga djursjukdomar regleras i vårt land i epizootilagen med följdförfattningar. Nya bestämmelser trädde i kraft den 1 juli 1980. Dessa innehåller mycket detaljerade anvisningar för bl.a. bekämpande av muloch klövsjuka. Med anledning av de i Östtyskland och Danmark inträffade sjukdomsfallen, har på olika nivåer vidtagits alla de beredskapsåtgärder som är möjliga och rimliga. Lantbruksstyrelsen följer mycket noggrant utvecklingen i de drabbade länderna. Någon brist på desinfektionsmedel föreligger inte.

Herr talman! Först efter det att det i mitten av mars månad skett ett utbrott av muloch klövsjuka i Danmark framkom det att denna mycket fruktade sjukdom tidigare uppträtt i Östtyskland. De östtyska myndigheterna har inte följt de överenskommelser som, förmodar jag, finns på området — att meddela grannländerna när något sådant händer. I Östtyskland slaktar man inte ut djuren utan låter dem leva, isolerar gårdarna och vaccinerar djuren. Det innebär att smittan finns kvar och att det fortfarande finns risk att även vårt land skall drabbas. Hade vädersituationen varit ogynnsam hade det varit ganska stor risk för att även vi i södra Sverige skulle drabbas av denna fruktade husdjurssjukdom. Vi vet vad det innebär. I Danmark har nu 18 besättningar drabbats, och över 4 000 djur har slaktats. Det senaste fallet inträffade utanför det tidigare området. Det innebär att man nu ser ytterligt allvarligt på risken för en ytterligare spridning. Jag finner det följaktligen anmärkningsvärt att de östtyska myndigheterna inte omedelbart meddelade grannländerna om utbrottet där. En muloch klövsjukeepidemi skulle innebära enorma förluster i form av utslaktade avelsdjur och högproducerande mjölkdjur och svinbesättningar. Produktionsbortfallet skulle bli omfattande, och det skulle drabba både den enskilde djurhållaren och samhället, som skulle göra stora förluster. Det har danskarna verkligen fått erfara. Därför är det mycket viktigt att Sveriges beredskap mot sjukdomen är god. Jordbruksministern har i sitt svar — som jag vill tacka för — framhållit att så också är fallet. Svaret ger intryck av att beredskapen har varit tillfredsställande, och jag har också kunnat få det vidimerat vid kontakter med veterinärmyndigheter på länsnivå i södra Sverige. Men jag har också fått ett praktiskt exempel på att det kanske inte i alla lägen är riktigt så bra ställt som man gör gällande. Helsingborgs mjölkcentral, vars styrelse jag själv tillhör, sökte omedelbart vid utbrottet i Danmark få fatt i desinfektionsmedel i lämpliga förpackningar, bl.a. från Kemikalia i Malmö, varifrån mejerierna i allmänhet tar dessa produkter. Först efter 14 dagar kunde man få citronsyra och först efter tre veckor kunde man komma över lämpliga mängder natronlut i lämpliga förpackningar. Helsingborgs mjölkcentral ligger ju nära Danmark. Vi är därför angelägna om att riskerna för sjukdomen inte skall öka. Jag vill fråga jordbruksministern vilka åtgärder han är beredd att vidta för att ytterligare försäkra sig om det.
Herr talman! Hos länsstyrelserna har man skärpt beredskapen för att kunna handla blixtsnabbt, om ett misstänkt eller konstaterat fall skulle uppträda. Hos seminföreningar, slakteriföreningar och liknande organisationer har man också höjt beredskapen och informerat personalen om hur den skall bete sig. Förteckning över företag som levererar rengöringsmedel och desinfektionsmedel upprättas av länsstyrelsen. Jag är mycket förvånad över uppgiften att man hade svårt att få tag i dessa desinfektionsmedel. Det är inga märkliga saker som behövs. Det rör sig bara om natriumhydroxid, citronsyra och kalk, och det bör man kunna få tag på i vilken lantmannäförening eller vilken kemikalieaffär som helst.
Herr talman! Det är de facto så att det tog tid innan vi fick tag i desinfektionsmedel i tillräckliga mängder och i lämpliga förpackningar, och nog är det anmärkningsvärt. Det var därför jag efterlyste om jordbruksministern var beredd att göra en ytterligare undersökning. Samordningen mellan länsstyrelserna och de företag som har hand om mjölkbehandlingen har tydligen inte fungerat. I vårt fall gällde det att förse producenterna med desinfektionsmedel i lämpliga förpackningar. Jag har den uppfattningen att vi måste ha en förebyggande beredskap när hotet står för dörren. Det är därför jag har tagit upp frågan. Det är mycket tillfredsställande att jordbruksministern ämnar ta initiativ till att vid nästa årssammanträde med den internationella byrån för bekämpande av smittsamma husdjurssjukdomar ta upp frågan om rapporteringen länderna emellan. Jag är tacksam för det beskedet.
Herr talman! Det finns, Ingvar Eriksson, inga bevis för att Östtyskland skulle ha slarvat med rapporteringen. Vi har nu mycket goda kontakter med Östtyskland — praktiskt taget varje dag. Det rykte som Ingvar Eriksson vidarebefordrar kommer jag att ge den svenska delegationen i uppdrag att försöka klara ut vid mötet i Paris. Länsveterinären kan alltid ange var desinfektionsmedel finns. Jag vet inte vad Ingvar Eriksson menar med lämpliga förpackningar. Skulle ett utbrott av sådana här husdjurssjukdomar äga rum, är det viktigt att veta att desinfektionsmedel finns. Om de inte finns precis i de portionsförpackningar som man för ögonblicket behöver är mindre viktigt. Huvudsaken är att de finns och att man får tag i dem.
Herr talman! Det är dock ett faktum att danskarna, när sjukdomen bröt ut i Danmark, inte hade en aning om att detsamma hade hänt i Östtyskland redan en vecka tidigare, och det tycker jag är anmärkningsvärt. Vid våra försök att få fram förpackningar hade vi kontakter med Kemikalia i Malmö som förser mejerierna med dessa medel. Det företaget togisin tur kontakt med Dagab, och inte heller därifrån kunde man snabbt få fram de mängder som det här var fråga om. Jag vidhåller därför min uppfattning att det borde göras en undersökning på detta område. Jag hoppas att jordbruksministern är villig att se till att den kommer till stånd.
Herr talman! Jag upprepar att det finns desinfektionsmedel i landet och att länsveterinären alltid kan ange var de finns. Men naturligtvis skall jag se närmare på detta. Jag kanske också kan få veta vad Ingvar Eriksson menar med lämpliga portionsförpackningar.
Herr talman! Skall ett mejeri kunna klara uppgiften att snabbt få ut desinfektionsmedlen till sina producenter — det rör sig om 500-600 på ett normalt mejeri — måste de finnas i förpackningar som är lätthanterliga och som man kan distribuera direkt. Det fanns alltså inga möjligheter att få dessa medel förrän efter en vecka. Jag kanske verkar envis, men jag ser ganska allvarligt på detta. Jag tror att det är angeläget med en översyn, och jag tackar jordbruksministern för att han är beredd att göra den.

Herr talman! Per-Olof Strindberg har, mot bakgrund av pressupgifter om att Vietnam betalar av på sin skuld till Sovjetunionen genom att sända arbetskraft till Sovjetunionen och andra östeuropeiska stater, frågat om jag har någon information att lämna om dessa uppgifter, och om uppgifterna är riktiga, vad jag då avser att göra. Det är riktigt att vietnamesisk arbetskraft finns i Sovjetunionen liksom i vissa andra länder. Anledningen uppges vara undersysselsättning i Vietnam.
”Det blir en bro mellan Bockholmen och Klädesholmen på Tjörn”, meddelade utrikesministern, folkpartiledaren Ola Ullsten vid ett framträdande på Orust den 6 mars 1982. När kommer beslutet om pengar till detta brobygge? Enligt pressuppgifter tvingas Vietnam nu betala av på sin krigsskuld till Sovjetunionen genom att sända hundratusentals arbetare till oljeoch gasfälten i Sibirien och även till industrier i Östeuropa.
Även från andra delar av Sydostasien har arbetskraft sökt sig till länder där utkomstmöjligheterna är bättre. Huruvida den vietnamesiska arbetskraftsutvandringen har något samband med oreglerade skulder till Sovjetunionen känner jag inte till.
Har utrikesministern någon information att lämna om dessa uppgifter? Om uppgifterna är riktiga, vad avser utrikesministern då göra?

Herr talman! Jag ber att få tacka utrikesministern för svaret på min fråga. Jag måste i sanningens namn erkänna att jag inte tycker att svaret var speciellt informativt. Jag hade nog väntat mig, eftersom jag ställde frågan innan Vietnams utrikesminister besökte Sverige, att utrikesministern vid det tillfället skulle försöka ta upp den här frågan för att undersöka hur det verkligen ligger till. Det är helt naturligt att den svenska allmänheten är mycket intresserad av att se hur länder som vi lämnar betydande bistånd till lever upp till vad jag skulle vilja kalla åtminstone rimliga krav när det gäller mänskliga frioch rättigheter. Samma fråga som jag har ställt till utrikesministern ställdes ju f. ö. vid en presskonferens förra onsdagen till den vietnamesiske utrikesministern, som då viftade bort frågan med att bl.a. säga att det var förtal av den vietnamesiska staten. Såvitt jag vet har Vietnam stor arbetslöshet och stora ekonomiska problem, trots att landet har en stor krigsmakt och håller 200 000 man i Kampuchea. Vad jag bl.a. baserar min fråga på är den uppgift som lämnats i den brittiska tidningen Foreign Reports, att ett avtal skulle ha tecknats i höstas i Moskva om hur Vietnam skall kunna klara sina skulder till Sovjetunionen för dess bistånd. Enligt det avtal som då skulle ha tecknats skall under åren 1981-1985 ungefär 500 000 man sändas till olika länder inom Comecon. 15 000 skulle redan nu befinna sig i Bulgarien för att där arbeta inom tung industri. Det skulle här gälla ett kontrakt på tre år — det har också nämnts sju år. Det intressanta med det här är att det alltså inte är fråga om gästarbetare eller något sådant, för 40 26 av den lön som de här arbetarna skulle erhålla skulle de själva få behålla, medan 60 22 av lönen skulle vara en avbetalning på den vietnamesiska statsskulden till Sovjetunionen. Många av dessa arbetare skulle också tjänstgöra på gasoch oljefälten i Sibirien och i delar av det europeiska Ryssland. Givetvis är det också intressant hur man skulle rekrytera den här arbetskraften. Det har angetts två olika vägar. Dels skulle man, med hänsyn till att det nu är mycket stor arbetslöshet i Vietnam, ta ut frivilliga, som det heter. Dels skulle man, eftersom det fortfarande enligt uppgift finns hundratusentals människor i koncentrationsläger eller liknande, efter modell exempelvis från Cuba sända icke önskade element till de här arbetslägren — eller vad man nu skall kalla dem. Därigenom skulle man göra sig av med den arbetskraft som man inte vill ha i Vietnam. Det här är, förmodar jag, något mer än ett rykte, herr utrikesminister, eftersom vietnameser i exil i Paris har bildat en aktionskommitté som verkligen går emot detta. Är det så att de här uppgifterna är riktiga, är det verkligen inte fråga om gästarbetare, utan det är så att man använder arbetskraft som ren handelsvara för att betala av en skuld. Detta skulle jag snarast vilja kalla slavarbete. Jag tycker att det vore intressant om utrikesministern framöver verkligen ville sätta sig in i det här problemet. Den svenska allmänheten har rätt att kräva besked på den här punkten.

Herr talman! Bonnie Bernström har i en interpellation ställt följande frågor till mig: 1. Hur ser regeringen på situationen för judarna i Sovjet i dag? 3. Vad gör regeringen för att judarna i Sovjet skall få utöva sin kultur, särskilt i vad gäller undervisningen i hebreiska? Anita Bråkenhielm har i en interpellation mot bakgrund av den judisk-sovjetiske vetenskapsmannen Viktor Brailovskijs situation ställt följande fråga: Vilka möjligheter har den svenska regeringen att medverka till att Sovjetunionen lever upp till de utfästelser som gjorts i Helsingforsavtalet Den bild av de sovjetiska judarnas situation som Bonnie Bernström och Tisdagen den Anita Bråkenhielm ger i sina interpellationer är tyvärr välgrundad. Det finns 20 april 1982 en mängd tillförlitliga uppgifter om att sovjetiska myndigheter på olika sätt trakasserar den judiska minoriteten. I flagrant strid mot Helsingforsöverenskommelsens bokstav och anda försvåras judarnas religiösa och kulturella liv. officiella universitetsundervisningen drabbas ofta av förhör, husrannsakan, konfiskering av litteratur etc. Dessutom har antalet emigrationstillstånd för sovjetiska judar minskat drastiskt under senare tid. Personer som begärt emigrationstillstånd utsätts ofta för hårda repressalier. Den svenska regeringen har många gånger uttalat sin djupa oro över de sovjetiska judarnas situation och över den hårdnande politiken i emigrationsfrågor. Detta har skett både direkt till Sovjetunionen och i internationella sammanhang. I mitt anförande vid Madridmötets öppningssession den 13 november 1980 påtalade jag diskrimineringen av judar och svårigheterna för judar att få utresetillstånd. Viktor Brailovskijs situation togs också upp av den svenska ESK-delegationen i ett anförande den 11 december 1980. Den svenska delegationen i Madrid har i dessa frågor haft samråd med andra länders delegationer och med judiska organisationer. Som jag omnämnde i ett svar på Evert Svenssons interpellation av den 19 februari 1982 om religionsfrihetsfrågornas behandling vid den europeiska samarbetsoch säkerhetskonferensen ESK och i Förenta nationerna, framlade åtta neutrala och alliansfria stater, däribland Sverige, i december 1981 ett kompromissförslag till slutdokument från Madridmötet. Detta dokument innehåller bl.a. vissa nya bestämmelser om religionsfrihet och om de religiösa trosriktningarnas ställning utöver vad som redan återfinnsi dens.k. Helsingforsslutakten. Det är regeringens förhoppning att förslaget till slutdokument skall kunna ligga till grund för en överenskommelse vid Madridmötets återupptagande i höst. Sverige kommer aktivt att verka i den riktningen. Även inom FN:s ram har Sverige aktivt arbetat för att stärka skyddet för religionsfriheten. Den deklaration om skydd mot religiös ofördragsamhet som FN:s generalförsamling antog i höstas gick tillbaka på ett initiativ av bl.a. Sverige, och vi verkade in i det sista för att deklarationen skulle få ett så konkret innehåll som möjligt. Inom FN och ESK har man också enats om bestämmelser till skydd för internationella minoriteters kultur. Att diskriminera ett minoritetsspråk strider naturligtvis mot andan i dessa bestämmelser. Många regeringar, organisationer och enskilda personer har kritiserat sovjetmyndigheternas trakasserier mot den judiska minoriteten. Tyvärr har denna kritik inte lett till några positiva förändringar i den sovjetiska politiken. Därav får man inte dra slutsatsen att det skulle vara omöjligt att påverka den kommunistiska supermakten. Sovjetunionen kan i längden 199 knappast bortse från världsopinionens tryck. Därför måste vi konsekvent och ihärdigt brännmärka den diskriminering som förekommer och kräva att den skall upphöra. Sovjetiska invändningar om att behandlingen av sovjetiska judar skulle vara en intern sovjetisk angelägenhet måste bestämt tillbakavisas. Genom FN:s stadga och den allmänna deklarationen om de mänskliga rättigheterna har skyddet för de mänskliga rättigheterna blivit en gemensam angelägenhet för alla stater. Sovjetunionen har också anslutit sig till konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter och härigenom åtagit sig att bl.a. respektera religionsfriheten. Genom att underteckna slutakten från Helsingfors har Sovjetunionen vidare accepterat principen att kränkningar av mänskliga rättigheter angår alla ESK-stater och inte bara den stat på vars territorium kränkningarna äger rum.

Herr talman! Jag tackar utrikesministern för svaret. Det är ett svar som visar en stor förståelse för den situation som den judiska minoriteten i Sovjet har och ett svar som fördömer den sovjetiska statens brott mot de mänskliga rättigheterna och de deklarationer härom som Sovjetstaten har undertecknat. Situationen för judarna i Sovjet har på senare tid undergått en sådan försämring att det är befogat att tala om en hotande katastrof. Flera hundra tusen — närmare bestämt 380 000 — judar i Sovjet väntar på att få utresetillstånd till Israel. Oftast avslås visumansökningarna, och det kan dröja flera år efter första visumansökan innan utresetillstånd ges — om det ges. Detta strider mot Helsingforsavtalet 1975. Det strider också mot FN-deklarationens 13 § 2 mom., som säger: ”Envar har rätt att lämna varje land, inbegripet sitt eget, och återvända till sitt eget land. Men den som lämnar Sovjet betraktas som landsförrädare. Det är det officiella svar som Sovjetmyndigheterna lämnar på frågor. Den som ansöker om visum betraktas således också som landsförrädare. 80 personer har nu kämpat i 10 år i Sovjet med att få utresetillstånd —i 10 år eller längre. Till dessa kommer ytterligare 130 familjer eller 400 personer som väntat mellan 5 och 10 år på att få emigrera. 1979 var det bästa året av alla de 13 åren sedan 1968 när det gäller antalet i Moskva utställda visa för Israel, nämligen 50 343. 1980— året för olympiaden —- skedde dramatiska förändringar, och sammanlagt utfärdades det året bara 20 319 visa, en minskning jämfört med föregående år på nära 60 76. I februari i år utfärdades 200 visa. Siffrorna pendlar nu mellan 200 och 300 per månad, vilket sammanlagt skulle tyda på en dramatisk försämring till mindre än en tjugondel jämfört med 1979. Det paradoxala är att samtidigt som judarna förvägras utresetillstånd utsätts de för trakasserier om de ansöker om visum. Ofta förlorar de sina jobb och får svårigheter att klara sin försörjning, och samtidigt riskerar de att dömas för parasitism. Många dras också inför rätta och anklagas för osovjetisk verksamhet. Oftast är den en ren omöjlighet för vänner och Nr 124 släktningar att bevaka rättegångarna, liksom det är omöjligt för utländska Tisdagen den journalister att rapportera från dem. Offentligheten vid rättegångarna är 20 april 1982 ytterst begränsad. I fallet Viktor Brailovskij, som Anita Bråkenhielm kommer att gå närmare in på, sattes dessutom ut kravallstaket runt den synnerligen avlägset belägna rättegångssalen, dit bara Brailovskijs son och hustru beviljades tillträde. Judarna ges inte heller möjlighet att utöva sin kultur — en rättighet som de enligt Helsingforsavtalet skall ha. De kan inte ge ut tidningar eller tidskrifter på hebreiska. Försök att ordna seminarier och andra träffar om judisk kultur drabbas av ständiga svårigheter. De som undervisar grupper i hebreiska utsätts nu för allt intensivare trakasserier och hotelser och uppmanas att sluta sin verksamhet — detta till skillnad från andra minoriteter i Sovjet. Låt mig ge några data och siffror. 1940 gick hundra tusen ungdomar i judiska skolor. I dag är siffran noll. De 10 judiska teatrar som en gång fanns har stängts. Det finns inget judiskt bokförlag. T. o. m. ett hebreiskt lexikon har beslagtagits i tullen därför att det ansågs vara antisovjetisk propaganda. På 25 år sjönk antalet synagogor från 450 till 65 och är nu nere i 57. Det finns 2 rabbiner för de 2 miljoner judar som lever i Sovjet. Religiösa föremål får inte tillverkas. 1969 skrevs 111 900 judar in vid universiteten. 1977 var siffran nere i högst 66 900, och siffran har sedan sjunkit katastrofalt. Utrikesministern nämner något om den officiella universitetsundervisningen, men den kan således inte de judiska studerandena följa. Den judiska kulturen hotas av utrotning. Det är därför som vi måste tala om en hotande katastrof. Sovjetstaten utsätter således judarna för ett dubbelt förtryck. De tillåts inte leva som judar i Sovjet, och de tillåts inte heller att lämna landet. Det är därför lätt att förstå att många av dem finner tillvaron alltmer pressande. Låt mig här också ta upp några enskilda fall. I min interpellation har jag omnämnt Ida Nudel, som av den judiska minoriteten i Sovjet har kallats ”fångarnas ängel”. Hon har hjälpt de judiska fångarna och deras familjer, som ju ofta försätts i svåra ekonomiska omständigheter när någon i familjen grips. Hon har också på olika sätt hjälpt de unga män som vägrat att fullgöra sin värnplikt — den som måste fullgöra sin värnplikt betraktas nämligen som en säkerhetsrisk, och det kan dröja mycket lång tid efter värnpliktens fullgörande innan utresetillstånd beviljas. Ida Nudel ansökte själv om visum för över tio år sedan, men hennes visumansökningar har avslagits. I ren desperation satte hon till slut upp ett plakat på sin balkong med texten ”KGB, ge mig visa!” För detta dömdes hon och förvisades till den lilla sibiriska byn Krivosheino i fyra år, långt från vänner som kunde besöka henne och till en hård isolering; människor i byn vände henne ryggen när hon försökte inleda samtal eller gick över till andra sidan av gatan när de mötte henne. Nu är hon emellertid frigiven och än så länge tillbaka i Moskva, men hon måste förnya sin visumansökan. Även vid förnyandet av visumansökningar har nya byråkratiska hinder uppstått. Tidigare kunde en avslagen ansökan förnyas efter sex månader, men nu 201 måste det dröja tolv månader mellan varje ansökningstillfälle, och vidare måste varje ansökan kompletteras med en ny inbjudan från Israel. Tyvärr fungerar inte postgången som den borde göra, och de nya inbjudningarna kommer inte alltid fram. Ida Nudel har med fredliga metoder arbetat för sin och andras sak. Hon har betytt mycket för den judiska minoriteten i Sovjet. Av det skälet har jag och några andra riksdagsledamöter nominerat henne till det fredspris som skall delas ut av Nobelkommittén i Oslo i december i år. Ett annat människoöde är Abe Stollar, en amerikansk jude som för 50 år sedan utvandrade till Sovjet, i tron att det kommunistiska samhället skulle ge lösningar på de problem som finns i världen. Under Stalintiden märkte han de alltmer hårdnande antisemitiska förföljelserna och ville återvända till USA 1952, men han fick då avslag på sin emigrationsansökan. Den har sedan förnyats många gånger. År 1975 fick han emellertid ett utresetillstånd för sig, sin ryska hustru och deras gemensamma son. De sålde allt vad de ägde och hade för att kunna köpa flygbiljetter. Kläderna skickade de i väg till Israel. När de satt på flygplatsen och väntade på att flyget skulle ropas ut kom en KGB-tjänsteman och sade att deras utresetillstånd var tillbakadraget, eftersom hans hustru var en säkerhetsrisk. Och där stod de. De kom inte ut ur Sovjet. De blev ett offer för diktaturens nyckfullhet. De hade inte någon bostad och inte heller några pengar. Under den första tiden fick de bo hos vänner tills de efter några veckor kunde få tillbaka sin gamla bostad. Men de hade inga möbler, utan måste sova på tidningspapper, och varje kväll fick de tvätta sina kläder, eftersom sommaren var het och fuktig och de inga ombyten hade. Vännerna försörjde dem. Efter några år fick Abe Stollar rätt till den pension som han under sina yrkesverksamma år arbetat in. Han lever numera på den, men under mycket små omständigheter och tvingas, trots sin numera höga ålder, att ta extraknäck för att få det att gå ihop ekonomiskt. Han har nu fått tillbaka sitt amerikanska medborgarskap. Det tog honom bara några veckor att få tillbaka det medborgarskapet efter det att han ansökte — en behandlingstid som han tyckte var himmelsk. Men trots att han har sitt amerikanska medborgarskap beviljas han inte utresetillstånd. Sovjetstatens brott mot de mänskliga rättigheterna är grova. Sovjetstaten förhindrar inte bara att människor fritt lämnar sitt land utan vägrar också människor att återvända till sitt eget land. Abe Stollar är ett offer för den kommunistiska diktaturen. Utrikesministerns svar är en skarp protest mot Sovjets brott mot de mänskliga rättigheterna. Det finns inget att anmärka på Sveriges agerande i olika sammanhang, men jag efterlyser ändå förslag till konkreta aktioner och protester inom den närmaste tiden. Situationen är alarmerande för den judiska minoriteten i Sovjet, och aktiva åtgärder behövs nu.

Herr talman! Även jag ber att få tacka utrikesministern för svaret på våra Tisdagen den interpellationer. Av svaret framgår att den svenska regeringen är uppmärk 20 april 1982 sam på den förföljelse som religiösa och etniska minoriteter i Sovjetsamhället utsätts för. Jag tycker mig också mellan raderna i det formella svaret utläsa ett engagemang, som i så fall är glädjande. Alla pampiga uttalanden om strävan efter fredlig samexistens i världen jetunionen måste förefalla som ett hån när de kommer från en stat som behandlar sina egna medborgare på det sätt som den sovjetiska. Kommuniststaten trakasserar dem som begår det oförlåtliga brottet att vilja lämna det socialistiska paradiset. Efter en tillfällig lättnad framför allt år 1979 verkar det nu som om en tilltagande skärpning skulle resultera i att praktiskt taget inga emigrationstillstånd beviljas.

Det säger sig självt att myndigheterna genom att utsätta dem som ansöker som emigrationstillstånd för osystematiska trakasserier — just den bristande systematiken gör osäkerhetskänslan och plågan desto större — och på samma gång nästan helt upphöra med beviljandet av emigrationstillstånd uppnår sitt syfte: antalet ansökningar kommer naturligtvis under dessa omständigheter att gå ner. Makthavarna kan sedan i officiell statistik påvisa att inga önskar emigrera — ingen söker om tillstånd. En familj som 1979 från hög nivå i utrikesdepartementet fått löfte att emigrera under andra halvåret 1981 får nu, vart de än vänder sig för att påminna om detta myndighetslöfte, obevekligen hänvisning till en låg nivå inom emigrationskontoret, OVIR, där deras förfrågan slutligen obevekligt besvaras med att den inte kan behandlas på denna låga nivå. I en mycket speciell situation hamnar Viktor Brailovskij då han efter en planerad villkorlig frigivning i höst från det arbetsläger i den kasakhstanska öknen, där han f. n. vistas, inte får återvända till sin hemstad Moskva. En intressant paradox är att Brailovskijs unge son, som jag träffade strax efter dennes återkomst från ett besök hos fadern, fått det intrycket att fadern behandlats förhållandevis väl av lokalbefolkningen, på grund av det utbredda missnöje som finns hos den muhammedanska lokalbefolkningen i Kasakhstan gentemot den sovjetiska invasionen i Afghanistan. Om Brailovskij frigives som beräknat omkring den 1 september, hamnar han då i en fullständigt fågelfri tillvaro? Sommaren och hösten bör vara tidpunkten för intensivt västerländskt engagemang för att förmå myndigheterna att då tillåta den emigration som han sedan flera år förgäves väntat på. Man måste onekligen fråga sig, varför Sovjetsamhället så obevekligt kvarhåller dessa ur samma samhälles synpunkt uppenbarligen misshagliga 203 medborgare. Det är svårt att frigöra sig från den obehagliga tanken att man här försöker låta den judiska minoriteten tvingas in i den roll som detta folk på ett så skrämmande sätt fått inta flera gånger under världshistorien, nämligen som syndabock för att kanalisera ett obestämt missnöje i ett samhälle där frihet, trygghet och mänskliga rättigheter är i uppenbar fara. Det kan där vara bekvämt för de makthavande att ha en oskyldig och ofarlig grupp som måltavla för ett missnöje som annars skulle riskera att ta sig mera öppna och för makthavarna besvärande uttryck. Utrikesministern antyder att den kritik som västerländska regeringar, organisationer och enskilda i många år har riktat mot Sovjetmyndigheterna inte har lett till några positiva förändringar. Man frågar sig också om ett västerländskt engagemang och intresse för enskilda förföljda människors sak kanske utsätter dem för värre trakasserier än de annars skulle ha fått utstå.

Utrikesministern nämner i sitt svar ett antal enskilda initiativ som i denna fråga tagits från den svenska regeringens och olika svenska delegationers sida. Det är dock mycket angeläget med ett fortsatt engagemang, men utrikesministern har inte nämnt någonting om eventuella konkreta planer på svenska initiativ under den närmaste tiden. Finns dett.ex. några möjligheter för den svenska regeringen att ta några initiativ eller göra några framstötar med anledning av den nu aktuella drastiska nedgången i antalet beviljade ansökningar om tillstånd till emigration från Sovjetunionen?

Herr talman! I denna debatt vill jag fokusera de sovjetiska myndigheternas agerande mot judar och andra dissidenter, dvs. personer som vågar hävda en annan uppfattning än den officiellt vedertagna. I ett demokratiskt samhälle som Sverige är det en garanterad rätt att man får yttra sig fritt och får resa in i och ut från landet utan restriktioner. I sovjetisk lag finns inga uttryckliga förbud mot dessa rättigheter, men i verkligheten trampar de officiella företrädarna för sovjetiska myndigheter dessa rättigheter under fötterna. 205 Under utrikesdebatten den 17 mars redovisade jag behandlingen av Ida Nudel och Vlamidir Slepak, som båda dömts till mångårig intern förvisning till små orter i Sibirien, bara därför att de demonstrerat för sin rätt att utvandra till Israel. Glädjande nog har Ida Nudel nu efter avtjänat straff kunnat återvända till Moskva, där hon bott hela sitt tidigare aktiva liv. Jag vill uttrycka den förhoppningen att de sovjetiska myndigheterna äntligen måtte bevilja henne det tillstånd att åka till Israel som hon under mer än tio år kämpat för. I dagens interpellationsdebatt skulle jag dock speciellt vilja fokusera situationen för en annan judisk oliktänkande, nämligen Anatoly Shcharansky, vars enda brott — såvitt jag kunnat utröna — består i att han dels velat och vill utvandra till Israel, dels informerat utländska journalister och turister om situationen för judar och andra dissidenter.

När Shcharansky började kritisera de sovjetiska myndigheterna för uppenbara brott mot Helsingforsöverenskommelsen, då började dessa att trakassera honom på alla upptänkliga sätt. Efter hand som trakasserierna tilltog, fann Shceharansky situationen närmast ohållbar, varför han ansökte om emigrationstillstånd. Detta förvägrades honom. I stället började myndigheterna att på olika sätt beskylla honom för diverse brott mot sitt land. I januari 1977 visades i TV filmen Traders in Souls, där Shcharansky beskylldes för landsförräderi. Den 5 mars beskyllde S. Lipavsky honom i en artikel i Izvestia för spionage för CIA:s räkning. Detta ledde till att Anatoly Shceharansky, som f. ö. var relativt nygift med Avital, eller — som hon egentligen heter — Natalja, häktades den 15 mars 1977 och hamnade i det ökända Lefortovofängelset. Belysande för svårigheterna att få fram personer som kunde förmås att vittna falskt mot Shcharansky är att häktningstiden genom extraordinära beslut förlängdes till nära 15 månader, innan en rättegång kunde öppnas. Under hela denna tid hölls han helt isolerad i fängelset, och myndigheterna vägrade också tillstånd för kontaktade advokater och jurister att träffa honom och biträda honom vid rättegången. Den 23 augusti 1977 anordnade vi i detta hus den s.k. Shcharanskyhearingen under ledning av borgmästare Härje Stenberg, och under denna klarlades enligt min mening att beskyllningarna mot Shcharansky för landsförräderi var orimliga och osanna. Vi vädjade efter denna hearing att Shceharansky skulle friges eller i vart fall omedelbart ställas inför en domstol med biträde av valfri jurist. Men först den 10 juli 1978 öppnades en — som jag vill kalla det — skenprocess mot honom, där han biträddes av en myndighetsutsedd advokat. Den 14 juli 1978 dömdes han till tre års fängelse Under strafftiden har Anatoly Shceharansky gång på gång under olika Tisdagen den förevändningar avstängts från de rättigheter till brevskrivning och besök han 20 april 1982 enligt sovjetisk lag har. Trots att han som synes redan för länge sedan avtjänat sitt treåriga fängelsestraff, har myndigheterna åter placerat honom i ett fängelse, nämligen i det ökända Christopolfängelset. Herr talman! Under hänvisning till det anförda vill jag vädja till utrikesministern att han och övriga företrädare för utrikesförvaltningen söker hjälpa Anatoly Shcharansky till frihet och utvandring till Israel.

Herr talman! Här har Ida Nudel nämnts. Vi var tre svenskar som träffade henne för 14 dagar sedan, strax efter det att hon kommit tillbaka till Moskva efter fyra års exil i Sibirien. Hon hade fått detta straff därför att hon hade satt upp ett anslag vid sin bostad om att hon ville ha ett visum. Det var litet svårt att börja tala med Ida Nudel. Hon sade att hon över huvud taget hade svårt för att tala med människor, eftersom hon under de här fyra åren egentligen bara haft sin hund att tala med. Myndigheterna hade sagt till människorna i den lilla byn där hon vistades att de inte skulle tala med henne, för hon var en fiende till nationen och en förrädare. De som försökte säga någonting till henne blev tillsagda av polisen att inte göra det. Ida Nudels vänner sade oss att hon hade varit deprimerad och även fysiskt sjuk, men själv sade hon — och det gällde en kollega till oss här i riksdagen: Hälsa att jag inte är förändrad! Hon sade också att vi skulle berätta om vad hon varit med om. Hon vill att man skall föra fram detta i så många fora som möjligt. Det kändes litet konstigt att sitta och tala med denna lilla kvinna. Man undrade: Hur svag är inte den regim som måste attackera en sådan som hon? Vad är det som gör att den är så rädd för en ensam kvinna, för henne som kallas fångarnas ängel? Vi var också i Leningrad. Vi fick rapporter om att tusentals böcker och dokument har tagits vid husrannsakan i hemmen där man söker judiska böcker, även barnböcker. Man tar kassetter — alla slags kassetter, även med ABBA-musik — skrivmaskiner och all undervisningsmateriel, därför att judar får inte bedriva studier om sin kultur, om sin egen religion och i sitt eget språk. Människor som håller på med sådant här blir inte bara hotade själva, utan det sägs till dem, att slutar ni inte kommer det att drabba era barn i skolan. För första gången på flera årtionden har det i vintras spelats judisk teater i Leningrad. Det har gjorts hemma i lägenheter. Den som var närmast ansvarig för detta blev arresterad. Man kan få sitta i 15 dagar utan rättegång. Det här skedde för en dryg månad sedan. Vid vårt besök satt en av hans närmaste kamrater fortfarande i arrest. Det står ingenstans att det är förbjudet att spela teater i Sovjetunionen. Men när judar försöker göra det är det straffbart, och då sätter KGB in sina resurser. 207 Det är alldeles klart att situationen för de sovjetiska judarna har försämrats drastiskt under de senaste åren. Det finns ändå nyanser i bilden. En sade till oss: Vi har alltid varit diskriminerade, och visst har det blivit mycket värre de senaste åren, men det har ju blivit värre för alla. Andra grupper av dissenter, demokrater och kvinnoföreträdare har mer eller mindre krossats. Det är mycket svårt för judar, men det är också svårt för andra. Andra pekade mer på den ökade antisemitismen, på de statliga propagandaböckerna, alltid med svart-gula omslag, där man sprider ut agitation mot judisk kultur, mot judar i Sovjetunionen och mot Israel. Det kanske mest oroande var att det sades att det är så mycket som har gått snett. Livsmedelssituationen är mycket svår. Det är på grund av planeringsmisstag svårt att få tag i smör, mjölk, grönsaker och fisk. En pervers prioritering gör att brännvin säljs överallt men att det finns mycket litet av livsmedel och att dessa kräver långa kötider. Man var rädd för att denna kris, om den fortsätter, kommer att skyllas på judarna precis så som det har hänt i Polen. I Polen finns bara 1 Ze av de judar som fanns före Hitler, men denna promille skyller man nu på och säger, att det är ni som rår för att det är som det är i Polen. Man sade att det finns en klar risk att detsamma kan hända i Sovjetunionen, dvs. att överheten drar i gång antisemitiska kampanjer för att få människor att tro att det är judarna som rår för de svårigheter som finns i samhället. Så upplever man det. Man är diskriminerad i fråga om utbildning, kultur och språk, och man förlorar sitt arbete om man begär att få lämna Sovjetunionen. Myndigheterna vill inte ha oss här, säger man, men varför låter de oss inte lämna landet? Den judiska minoriteten i Sovjetunionen har känt att de senaste åren inneburit en mycket kraftig försämring, och den är därför starkt oroad inför vad som skall hända. Uppmaningen till hela världen är att följa vad som händer och att reagera.

Herr talman! Flera ledamöter har redan berättat om sina upplevelser i kontakterna med judar i Sovjetunionen. Låt mig ge ytterligare några bidrag till bilden. 1976 och hösten 1980 besökte jag Moskva. Jag hade förmånen att träffa några av dem som lever utanför samhället, som har begärt och vägrats utresevisum. Herr talman! Jag säger att det var en förmån, för det var en gripande upplevelse. Trots den tragiska bakgrunden fick jag i kontakterna med dessa människor bevis på mänsklig okuvlighet och frihetslängtan, som jag aldrig glömmer. Jag fick bevis på sammanhållningens och självständighetens betydelse även i svåra materiella situationer. ”De nio år som har förflutit sedan jag begärde utresevisum har varit de bästa åren i mitt liv, trots trakasserier och trots att jag blev av med mitt jobb, min ställning och mina arbetsuppgifter”, sade professor Alexander Lerner till mig. Jag har under de här åren, sade han, levt ärligt och befriat mig från det hyckleri som är en oskiljbar del av det sovjetiska kommunistsamhäl Nr 124 let. Tisdagen den Jag tänkte framför allt uppehålla mig vid frågan om undervisningen i 20 april 1982 hebreiska. Som några talare redan har nämnt, är det helt klart att det hebreiska språket diskrimineras. Den judiska minoriteten är den sextonde i storlek av över hundratalet minoriteter i Sovjetunionen. Det finns inget annat språk som behandlas på samma sätt som hebreiskan. Det måste vara något oerhört farligt för sovjetsamhället med den judiska kulturen och den judiska sammanhållningen, eftersom man inte tillåter någon offentlig undervisning, inte utgivning av några böcker på hebreiska och inte införande av böcker på hebreiska till Sovjetunionen. För att möta denna situation har många judar, i linje med det starkt ökade intresse för judisk kultur som har vuxit fram på senare tid, börjat med privat undervisning. Men den godkänns inte som hederlig, laglig försörjning. Det är den sovjetiska varianten av det berömda moment 22. Den som ansöker om utresevisum blir av med sitt jobb. Om han eller hon då försöker försörja sig genom privatundervisning godkänns inte det som hederlig försörjning, utan vederbörande riskerar att fällas enligt lagen om parasitism. Den undervisning i hebreiska, som ändå har byggts upp, var imponerande. Åtskilliga hundratal människor deltog i dessa studier i deltagarnas hem, trots de stora risker som det innebar för dem som var med. När jag var där uppskattade man att deltagarantalet bara i Moskva var omkring 1 000, och det var 60 lärare engagerade. Men sedan dess och fram till nu har det kommit allt tätare rapporter om trakasserier mot dem som undervisar. KGB sätter sina spioner utanför de lokaler där undervisning äger rum, fotograferar och söker upp lärarna och varnar dem att de kommer att bli åtalade för vanliga brott om de inte slutar med undervisningen. Deras bostäder genomsöks, och all litteratur tas ifrån dem. Det är helt klart att detta strider mot flera av de FN-konventioner som också Sovjetunionen har skrivit under. Enligt konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter är språkfrågan en nyckelpunkt i begreppet kulturell frihet. De stater som har etniska, religiösa eller språkliga minoriteter skall inte vägra någon som tillhör en sådan minoritet rätten att tillsammans med andra medlemmar i gruppen utöva sin kultur, utöva sin religion och använda sitt eget språk, sägs det i en av dessa konventioner. Även i Helsingforsdokumentet betonas rätten till språket och till den egna kulturen. Det är ingen överdrift, herr talman, att säga att vad vi nu bevittnar är ett försök till kulturellt folkmord på den judiska minoriteten i Sovjetunionen. Som det har sagts här tidigare: De tillåts inte lämna landet, och är de kvar så tillåts de inte att vara judar. Det är glädjande att notera den stora enighet som har rått i diskussionen i dag. Det är bara vpk som inte har funnit det motiverat att delta. Det är kanske begripligt, men det är beklagligt. Låt mig sluta med att ge en liten praktisk illustration till hur den kulturella isoleringen utövas. När jag reste till Moskva tog jag med mig de här tre 209 böckerna som jag tänkte ge till mina vänner. Det var inga provokationer, utan mycket oskyldiga böcker: en judisk encyklopedi, en barnbok med teckningar om freden av israeliska och arabiska barn och en bok om judisk kultur, alla tre på ryska och den sista boken utgiven av UNESCO. Men inte ens en bok utgiven av UNESCO om judisk kultur fick införas, utan alla tre böckerna togs av tullen utan närmare motivering. Herr talman! Jag förutsätter att den svenska regeringen på lämpligt sätt protesterar mot det kulturella övergreppet att inte ens böcker utgivna av FN-organ, som Sovjet är med i, får införas till människorna som bor i Sovjet. Det är svaghet man visar, när man inte ens vågar låta människorna läsa skrifter utgivna av FN-organ.
Herr talman! Det råder ingen som helst tvekan om att regeringen är beredd att fördöma de uppenbara brott mot grundläggande mänskliga rättigheter som Sovjetstatens behandling av judarna innebär. Det gäller judeförföljelsen i alla dess skepnader, vare sig det handlar om kulturellt förtryck eller om att hindra människor från att utnyttja rätten att lämna sitt land; tillfälligt eller för gott. Det kan vara bra att efter den här ganska detaljrika debatten vad gäller olika mänskliga öden inom den judiska befolkningen i Sovjet läsa upp en enkel mening som finns inskriven i konventionen om de medborgerliga och politiska rättigheterna, vilken även Sovjet har skrivit under. Där står så här: Envar äger frihet att lämna vilket land som helst, däribland sitt eget. Vad kan då Sverige göra för att de sovjetiska judarna skall få drägligare förhållanden? Ja, egentligen är det ganska mycket vi kan göra. Ändå skall vi inte vänta oss att just det vi gör kommer att avsätta märkbara resultat. Vi kan medverka i den internationella opinionsbildningen. Där har vi ett självklart ansvar. Skulle vår röst tystna, är det inte säkert att någon annan talar heller. Att vi inte kan visa upp viktiga konkreta resultat gör inte det här ansvaret mindre. Vi kan ta upp enskilda fall, som har skett nu i den här debatten, också i internationella forum där det är möjligt och lämpligt. Vi kan ta upp frågan på ett mera generellt sätt i internationella sammanhang: fördöma förföljelse, kräva att Sovjet skall leva upp till sina internationella förpliktelser i Helsingforsfördraget, FN-stadgan och i många andra dokument. Vi kan också försöka att skärpa de förpliktelser som Sovjet och andra stater har att leva upp till. Det är det vi försöker att göra inom ramen för den europeiska samarbetsoch säkerhetskonferensen, som just nu pågår i Madrid. Bonnie Bernström berättade om svårigheter som judar i Sovjet har med att få utresetillstånd och om trakasserier som drabbar dem som har sökt utresetillstånd. Jag kan berätta för kammaren att det är precis den sortens övergrepp som vi försöker att förhindra, i varje fall försöker vi se till att de strider mot internationella förpliktelser. Det är därför som vi i Madrid har krävt att den kategori människor som det här handlar om inte skall bestraffas med försämringar när det gäller bostäder, utbildning och sociala bidrag. De här stadgarna eller bestämmelserna, eller vad man vill kalla dem för, pekar naturligtvis inte ut just Sovjet och judarna i Sovjet, men det är klart för var och en som vet vad det handlar om, att det är just de som åsyftas. Nr 124 Vi har också sagt att när sådana här ansökningar görs om att få lämna ett Tisdagen den land, antingen för att återförenas med släktingar tillfälligt eller för att 20 april 1982 emigrera, skall beskedet från myndigheterna inte dröja. Vi hart.o.m. gått så långt i detalj, att vi har sagt att de avgifter som man från myndigheternas sida kan ta ut för denna typ av tjänster inte får överskrida en medelstor månadslön, för att man inte den vägen skall hitta ett kryphål i de internationella stadgarna för den övergreppspolitik som man bedriver. Det är ofrånkomligt, herr talman, att en sådan här debatt delvis kommer att bli ganska teknisk, och handla om utresetillstånd, FN-deklarationer, europeiska deklarationer och stadgar av skilda slag. Tills sist handlar det om en mycket bister och trist politisk verklighet. Det handlar om att judehatets hemska historia inte har räckt till ens för att få upplysta politiska ledare att inse sitt ansvar. Det handlar om att länder som kallar sig för socialistiska finner det förenligt med sina intressen och sin ideologi att hämta styrka i människors förakt och fördomar mot judar. Jag tycker, herr talman, att detta är avskyvärt.
Herr talman! Jag tror att det inte nog kan understrykas att debatten om judarna i Sovjet handlar om dels rätten att vara jude i Sovjet, dels rätten att få utvandra från Sovjet. Ingen av dessa rättigheter infrias av Sovjetstaten. Numera förklarar Sovjetstatens officiella representanter det sjunkande antalet beviljade visum med att emigranterna inte reser till Israel utan från Wien, dit de kommer först, reser direkt till USA, eller att de efter några månader emigrerar från Israel till andra länder. Herr talman! Emigranterna reser till Israel, men även om så inte vore fallet, så är det inte emigranterna som begår fel utan Sovjet, som bryter mot FN-deklarationen om de mänskliga rättigheterna. I dess 13 § står nämligen inget om att rätten att lämna sitt land när det gäller Sovjetmedborgare enbart betyder att de får resa till Israel och ingen annanstans. Sovjetstaten lägger över skulden på de enskilda emigranterna. Därför måste Sverige som land, bestående av enskilda människor, försvara de mänskliga rättigheterna. Situationen är alarmerande, när man i Sovjet tar till sådana nödlögner för att försvara sina brott mot de mänskliga rättigheterna. Anita Bråkenhielm och jag har efterlyst information om kommande protester — om det kommer att överlämnas någon protest till Sovjetambassaden eller Sovjets representanter inom den närmaste framtiden. Jag kunde inte av innehållet i utrikesministerns svar dra några slutsatser om att någon sådan protest kommer att överlämnas, men jag tycker att utrikesministern har givit ett bra svar här i kammaren. Vi får hoppas att de sovjetiska representanter som finns här i Sverige läser protokollet från den här debatten eller åhör debatten nu.

Fru talman! Riksdagen skall i dag behandla civilutskottets betänkande om anslag till bostadsförsörjningen. Utskottet har i stort tillstyrkt de av regeringen i budgetpropositionen föreslagna åtgärderna. Därför finns det inte så stor anledning för mig att i detalj gå in på dessa frågor. Förslagen i de flesta av reservationerna har också tidigare debatterats här i kammaren, framför allt under hösten. Jag ber att få hänvisa till dessa debatter. I betänkandet behandlas bostadsbyggandets omfattning och inriktning. Det är frågor som förtjänar att diskuteras litet mer ingående. I budgetpropositionen anges ingen på förhand fastställd nivå för bostadsbyggandet. Där föreslås inte heller några begränsande ramar eller kvoter. Det är inte speciellt meningsfullt att precisera sådana här målsättningar i en situation när bostadsbyggandet ändrar — och måste ändra — karaktär. Till min stora tillfredsställelse kan jag konstatera att socialdemokraterna i sina reservationer inte har fallit för frestelsen att söka precisera bostadsbyggnadsbehovet. Tidigare år har socialdemokraterna försökt att överglänsa regeringen i sin plan för nyproduktionen. Den har oftast bestått av överbud, som i efterhand har justerats nedåt av verkligheten. En ensidig diskussion om nyproduktionens nivå i förenklade termer typ bostadsbyggnadskris och katastrofläge hindrar bara den riktiga diskussionen om inriktningen av det framtida byggandet inom bostadssektorn. Det är ett byggande som framför allt innefattar ombyggnad, tillbyggnad, underhåll och energisparåtgärder, men också en begränsad nyproduktion. Det är en falsk debatt som man för, om man kräver en högre nyproduktion med hänvisning till nivåerna under miljonprogrammets dagar. Vi måste inse att miljonprogrammet var en engångsföreteelse — en kraftansträngning. Vi har skaffat oss ett bra utgångsläge för att nu ge oss i kast med att förbättra det existerande bostadsbeståndet — vilket i sig innebär en ny kraftansträngning. Det är en betydligt viktigare uppgift än att försöka drömma sig tillbaka till 1960 och 1970-talens rekordår. Denna insikt finns i huvudsak redan i fackpressen, hos organisationer och personer som är sysselsatta inom byggnadsoch bostadssektorn. Och det är bra att denna insikt nu också börjar vinna terräng här i riksdagshuset. Den totala byggsektorn spelar en viktig roll i ekonomin och för sysselsättningen. Byggnadsproduktionens — jag talar då om hela den samlade byggnadsproduktionen — användningssida består av både byggnadsinveste Sett över hela 1970-talet minskade de totala byggnadsinvesteringarna med ungefär 0,8 20 per år. Reparationsoch undehållsarbetena ökade däremot under samma period med 4 96 per år. Om vi tittar på perioden 1975-1980, finner vi att den totala byggnadsproduktionen har kunnat öka med 0,8 26 per år. Reparationer och underhåll har under samma period ökat med 4,2 96 per år. De här procenttalen kan tyckas låga, men de motsvarar stora belopp när det gäller volymen av investeringar. Byggnadsproduktionen har alitså stått sig ganska bra under senare hälften av 1970-talet, trots de ekonomiska problem som vi har gått igenom. Vi kan också titta på en delsektor inom byggnadsproduktionen, nämligen bostadssektorn. Enligt SCB ligger investeringar och underhåll i permanenta bostäder 1981 på en högre nivå än 1971. Den alltmer viktiga sektorn reparationer, ombyggnader och tillbyggnader har haft en mycket snabb utveckling under 1970-talet och har haft en ökning på närmare 8 96 per år. Bostadssektorn har också stått sig väldigt väl under hela 1970-talet, trots de ekonomiska problem som vi har gått igenom. Denna utveckling mot ett större intresse för ombyggnadssektorn är naturligtvis inte någon tillfällighet. Den politik som vi har fört har haft som utgångspunkt att tackla 1980-talets problem: förvaltningen, ombyggandet och energisparandet i bostadsbeståndet. Därför tillsatte vi underhållsfondsutredningen och stadsförnyelsekommittén, och därför har vi med olika medel försökt hitta en vettig avvägning mellan nyproduktion och ombyggnad och underhåll av bostäder. Vi har också hittills betalat ut ungefär 6 miljarder kronor i statligt stöd i form av bidrag och lån för energisparåtgärder i byggnadsbeståndet. Det är åtgärder som har påverkat 1,5 miljoner lägenheter och som på ett aktivt sätt har förbättrat byggnadsbeståndets energistatus. Den inriktning av bostadsproduktionen som jag har beskrivit och som utkristalliserats under 1970-talet kommer att förstärkas. Stadsförnyelsekommittén har i sitt första betänkande, som kommer att föranleda en proposition till höstriksdagen, angett omfattningen av ombyggnadsbehovet. Det är så stort att, trots ökade insatser, endast en mindre del kommer att beröras under den närmaste tioårsperioden. Man klargör där också att behovet av underhåll och mindre förbättringar växer, trots att ombyggnaderna förutsätts öka. Jag har velat göra denna mycket kortfattade markering i dag av ombyggnadsoch underhållsverksamhetens omfattning och betydelse. Det är en omställning som har påbörjats. Den kommer att fortsätta, och den kommer att kräva stora resurser och kraftansträngningar av inblandade parter. Det finns också många skäl för att uppmärksamma denna sektor och ha denna inriktning — både bostadssociala och ekonomiska skäl samt sysselsättningsskäl. Jag har beskrivit utvecklingen under 1970-talet och betonat att både den totala byggproduktionen och bostadssektorn har hävdat sig väl. Vi ser nu en vikande tendens inom det totala byggandet. Bl. a. mot den bakgrunden kommer regeringen att presentera förslag inom kort i samband med kompletteringspropositionen. Riksdagen får under våren ta ställning till förslag som omfattar investeringar på ca 2,2 miljarder kronor enbart inom bostadssektorn. De förslagen har presenterats och kommer att presenteras naturligtvis från rent bostadspolitiska utgångspunkter, men också för att vi skall kunna tillgodogöra oss de produktionsresurser som finns inom byggnadssektorn och som är en så viktig del av hela den ekonomiska politiken.

Fru talman! Bostadspolitiken har i vid social mening farit illa under de borgerliga regeringarnas tid. Glädjeämnena har varit få men missräkningarna desto flera. Just i bostadsfrågan har de borgerliga partierna fastnat i blocktänkande, där utrymmet för en meningsfull samverkan med socialdemokraterna slammat igen. Det är verkligen intressant att läsa utskottsbetänkanden och protokoll från de senare årens bostadsdebatter. Trots en rad uppslag och konstruktiva förslag till en framåtsyftande bostadsproduktion från oss socialdemokrater har ingen velat lyssna i någon nämnvärd utsträckning. Vi har föreslagit åtgärder för att hålla bostadsbyggandet uppe på en acceptabel efterfrågenivå. Vi har föreslagit åtgärder i form av momsbefrielse, uthyrningsgaranti, temporära hyresrabatter, hyresförlustlån, underhållslån och bostadsbidrag för att hålla kvar det sociala innehållet på bostadsmarknaden. Det har blivit avslag — vanligen med den enda rösts majoritet som de borgerliga förfogar över i kammaren. Viinbillade oss ett tag att en bred samverkan i bostadsfrågan skulle vara till gagn för landet. Därför framlade vi förslag om en bostadskommission med uppgift att kartlägga och föreslå åtgärder för att minska bostadslösheten bland ungdomen. Det var 1980. Men det ville inte de borgerliga. Förra året föreslog vi överläggningar mellan partierna för att bryta dödläget och lägga grunden till en brett förankrad bostadspolitik. Överläggningarna skulle syfta till ett fullföljande av de sociala mål som tidigare kunnat formuleras av breda parlamentariska majoriteter. Denna invit tackade de borgerliga samfällt nej till. Hur ser då den bostadsmarknad ut för vilken regeringen och den borgerliga riksdagsmajoriteten har det hela och fulla ansvaret? Byggaktiviteterna är de lägsta i modern tid. Regeringen aviserar en igångsättning av 39 000 lägenheter under 1982. Mycket pekar på att igångsättningen kommer att bli ännu lägre. Det betyder minskad tillgång på bostäder i de kommuner där efterfrågan är stor. Enbart i Stockholmsregionen efterfrågar i dag ca 40 000 en bostad. Om bostadsförmedlingen hade haft kvar turordningsprincipen vid förmedling av bostäder, hade antalet varit åtskilligt större. Arbetslösheten bland byggnadsarbetarna är stadd i snabb ökning. På två och en halv månad i år har byggnadsarbetarnas arbetslöshetskassa betalat ut nästan lika mycket pengar som under hela 1980. Även i Stockholmsområdet blir det allt vanligare att byggnadsarbetare går och stämplar — detta sagt som ett apropå till de borgerligas avslag på socialdemokratiska motionskrav att statliga stödåtgärder vid reparation och ombyggnader också skulle gälla Stockholms län. Men det blev nej, under föregivande att denna region inte hade några arbetslösa. Nu är vi där. Nu har den borgerliga bostadspolitiken hunnit fatt Stockholmsområdet. Allt flera är nu utan jobb bland byggnadsarbetarna. Det lägsta byggandet på decennier och bostadsbrist på flera håll, där också arbetslösheten är ett faktum, är kännetecknande för hur bostadspolitiken har utformats. Men detta är inte nog. Alltför många av de bostadslösa — och också av dem som redan har en bostad — kan inte betala de hyror som främst utmärker nyproduktion och sanerade hus inom det äldre bostadsbeståndet. Tvärtom förhåller det sig så, att ungdomar som flyttat från sina föräldrahem återvänder hem på grund av de höga hyrorna. Dessutom är väldigt många ungdomar utan egen arbetsinkomst — arbetslösheten har slagit rot i Sverige, och den drabbar också ungdomarna med förödande kraft. Åtskilliga ungdomar som har åldern inne för att skaffa sig eget vet att inkomsterna inte räcker för en egen bostad. Under den gångna helgen har socialdemokraterna i Stockholm och Stockholms län haft sina årskonferenser. Det är ingen svårighet att förmedla den oro som finns i de djupa leden av människor som nu måste maka ihop sig, enligt ett recept som var vanligt förr i gamla Sverige. Häromdagen hade partierna i riksdagen ett besök från Göteborg. Det var företagare, byggjobbare, tjänstemän och fackfolk inom byggbranschen som ville informera om det svåra läget på västkusten. Det finns projekt att sätta i gång i efterfrågelägen. Men osäkerheten om bostadspolitiken är ett hinder, ryckigheten i produktionen ett annat. Ingen vet, när ett projekt är klart, om det finns något nytt arbete efteråt. Enbart i Göteborgsområdet går det ca 200 lärlingar med två års utbildning inom byggområdet utan arbete. Den Göteborgsgrupp som besökte partierna här i riksdagen hade skrivit till arbetsmarknadsministern och bett om ett sammanträffande. Inte ens ett svar på denna framställan hade kommit från kanslihuset.

I reservation 6 tar vi upp ungdomens situation på bostadsmarknaden, en fråga som närmare kommer att beskrivas av Margot Wallström. I reservation 12 lägger vi förslag om att riksdagen bör fatta ett principbeslut om att de temporära ombyggnadsbidragen och reparationslånen bör omfatta också Stockholms län samt förlängas till att gälla vintern och våren 1982-1983. I reservation 13 föreslår vi en utredning om byggfel genom en expertkommitté. Det är klokt att åtgärda de byggfel som tidvis har uppkommit och som måste åtgärdas med det snaraste. Det finns arbetskraft som väntar på att få ett jobb. Vi har i reservationerna 3 och 4 återupptagit den tidigare framförda kritiken mot regeringsförslaget att undanta markvillkoret för viss mark liksom det temporära undantaget från markvillkoret. Birgitta Dahl kommer senare att ta upp frågor som gäller boendemiljöförbättringar och den mångfald som hör till de problemställningarna. De reservationer jag nu räknat upp vill jag yrka bifall till. Fru talman! Jag vågar påstå att det lönar sig att bygga bostäder. Byggnadsarbetaren får ett jobb, den bostadslöse chans till bostad. Det sätter fart på samhällsekonomin. Bostadsbyggandet har alltid ansetts vara motorn i svensk ekonomi. Det ger arbete i skogsindustrin, träindustrin, byggnadsmaterialindustrin, möbelindustrin, porslinsoch glasindustrin, gruvnäringen och betongindustrin. Varje byggnadsarbetare på en byggplats ger jobb till åtminstone fyra personer i bakomliggande led. Det är förvisso en dygd att spara — dock endast under förutsättning att inte sparandet leder till ytterligare förluster. Det är ett våldsamt slöseri med våra resurser, vårt tekniska kunnande, våra dugliga arbetare och företagare att inte ta deras kapacitet i anspråk. Därför måste det till ett sysselsättningsprogram, så att vi inte tappar ytterligare tempo inom byggbranschen.

Fru talman! Jag kan i stort instämma i den allmänna beskrivning som bostadsministern gav av bostadsbyggandets omfattning och inriktning. Jag kommer i detta anförande i huvudsak att uppehålla mig vid de moderata reservationerna 5 och 7. Övriga moderata reservationer kommer Bertil Danielsson att ta upp senare. Bostadsbrist i traditionell mening är i dag ett litet problem begränsat till ett mindre antal kommuner, framför allt i Stockholmsregionen. Trots att vi alltså inte har någon omfattande bostadsbrist i landet, finns det all anledning att söka upprätthålla en sådan nyproduktion och inte minst saneringsverksamhet att en bristsituation inte uppkommer. Det allvarliga är att dagens bostadspolitik inte möjliggör ett ökat bostadsbyggande, än mindre ett byggande anpassat till människornas önskemål. Produktionskostnaden för ett bostadsbyggande i enlighet med gällande föreskrifter uppgår till 4 500 kr. m? i en nybyggd hyreslägenhet. Är bostaden 100 m? blir den verkliga årliga kapitalkostnaden drygt 60 000 kr. Av den kostnaden betalar den enskilde hyresgästen, via sin hyresavi, endast 13 500 kr. eller 135 kr./m?. Resten — 46 800 kr. — belastar statsbudgeten. Vi moderater anser det ofrånkomligt att begränsa dessa generella subventioner. Den frågan kommer att debatteras i kammaren om några veckor, och jag tänker därför inte vidare utveckla våra förslag i detta avseende på annat sätt än att jag konstaterar att den mycket höga subventionsnivån i kombination med starkt kostnadsdrivande låneregler, normer och kommunal exploateringsstandard leder till svårigheter att upprätthålla en bostadsproduktion som tillgodoser konsumenternas efterfrågan. Låneregler och föreskrifter måste syfta till att anpassa bostäderna till konsumenternas reella önskemål och köpkraft. Den statliga bostadslångivningen innehåller i dag en rad av regleringsmekanismer. Speciella krav ställs på standard och utformning av bostäderna. Lånereglerna styr genom sin utformning det som byggs. Lånearkitektur är en realitet, påtagligare i vårt land än i de flesta andra. Lånekineseriet har tillåtits breda ut sig i nuvarande lånesystem. Blanketterna är så komplicerade att endast experter begriper dem. Det är helt omöjligt för en privatperson att utläsa hur han bör bygga för att bygga bra och så att han kan hålla kostnaderna nere och samtidigt erhålla statligt lån. Detaljeringsgraden är häpnadsväckande. För exempelvis takbeklädnad finns ett särskilt låneunderlag för takpannor. Just nu är det 225 kr. per kvadratmeter. Om man i stället väljer takpapp blir underlaget 20 kr. lägre. Bägge beloppen förutsätter dock att man bygger med ett inspektionsutrymme. Saknas inspektionsutrymme blir det viss reduktion. Bygger man ett räcke eller en skärm vid en balkong kan man tillgodoräkna sig ett låneunderlag på 200 kr. meter. Det här är typiska exempel på och en liten, liten del av alla de olika komponenter som skall preciseras och beräknas i detalj för att man skall få fram det slutliga låneunderlaget. Det är hög tid att vi kommer bort från detta kostnadsdrivande kineseri. Det är därför som vi moderater har föreslagit ett nytt lånesystem — ett enhetslån. Enhetslånet bör utgå per lägenhet, dock med viss reduktion av lånebeloppet för små lägenheter, och visst schablontillägg per kvadratmeter lägenhetsyta som överstiger den som ligger till grund för enhetslånet upp till en viss maximinivå. Den byggande ges frihet att anpassa bygget till de boendes önskemål. Den enda begränsningen skall vara att byggnadsobjektens kreditsäkerhet inte riskeras. Om bostaden kostar mer än vad som täcks av enhetslånet, får denna kostnad täckas med tilläggslån till marknadsränta. Räntebidrag skall självfallet kunna kopplas till enhetslånet på samma sätt som sker i dag. Utskottsmajoritetens motivering för avstyrkande av vårt förslag är minst sagt märklig. Man avfärdar förslaget på tre rader och säger: ”——-— förslaget om statliga enhetslån per lägenhet innebär en långtgående förändring i nuvarande system. Utskottet är inte berett tillstyrka motionen —— =.” Jag antar att det innebär att utskottsmajoriteten anser att nuvarande lånesystem är i stort sett bra och att det inte behövs några långtgående förändringar. Man vill ha kvar nuvarande kostnadsdrivande lånekineseri. Man vill ha kvar alla dessa blanketter med låneunderlagsberättigade komponenter som meter ledstång, fönsterdörrar till terrasser, sopsäcksväxlare, utvändiga trappor med tillägg per trappsteg, invändig utrustning som frys på minst 100 liter i särskild skåpenhet osv., osv. Bostadspolitiska företrädare för både folkpartiet och centern har vid flera tillfällen talat om behovet av förändringar av gällande låneregelssystem. Det vore beklagligt om det stannar vid tomma ord eller om ambitionsnivån inte sträcker sig längre än till att exempelvis ändra föreskrifterna, så att inte endast torkskåp skall kunna ingå i låneunderlaget utan också den mer energibesparande torktumlaren. Det är nämligen inte genom sådana detaljförändringar som vi kan få ett låneregelssystem som resulterar i en press på de ständigt ökande byggkostnaderna. Med vårt förslag öppnas möjligheten att begränsa byråkratin, att helt avskaffa bostadsverkets befattning med bostadslångivningen. I stort sett hela den hantering som i dag ligger på bostadsstyrelse och länsbostadsnämnder i fråga om prövning av olika byggnadsprojekts kostnader mot dessa olika kostnadsschabloner skulle kunna upphöra och ersättas av sedvanlig kreditriskprövning. För den byggande skulle vårt system leda till att om byggherren exempelvis avsåg att bygga okonventionellt eller utnyttja tidigare ej använd teknik, skulle detta inte föranleda någon statlig prövning, för såvitt inte byggnadsprojektets kreditvärdighet påverkas. Fru talman! Nuvarande låneregelssystem driver upp kostnaderna, samtidigt som det hämmar utvecklingen. Det stoppar många angelägna byggprojekt. Det är hög tid att vi ersätter detta föråldrade system med ett nytt. Jag vill därför yrka bifall till reservation nr 7 vid civilutskottets betänkande. Det finns fler åtgärder som bör vidtas för att stimulera och förbilliga byggandet. Regeringen föreslår bl.a. att de temporära stimulansåtgärder som riksdagen fastställde förra våren vad gäller tillfälliga förändringar av markoch konkurrensvillkoren skall förlängas med ett år fram till den 30 juni 1983. Vi moderater har sedan länge pekat på de negativa konsekvenserna av markoch konkurrensvillkoren. Reglerna har till huvudsaklig uppgift att begränsa utrymmet för enskilt byggande i egen regi. Båda lånevillkoren är riktade mot det traditionella byggandet av relativt stora objekt på tidigare obebyggd mark. Det var ju detta byggande som var helt dominerande när villkoren infördes 1974. Men dagens byggande sker — det underströk bostadsministern i sitt anförande — i stor utsträckning inom redan ianspråktagna områden, och ofta byggs endast enstaka hus. Markoch konkurrensvillkoren har därmed överlevt sig själva nästan innan de har börjat tillämpas. Det är enligt vår uppfattning helt nödvändigt att enskilda markägare och byggnadsföretag ges bra möjligheter att medverka i samhällsbyggandet, om bostadsproduktionen skall kunna hållas uppe. Det är exempelvis helt orealistiskt att vid byggande i förnyelseområden kommunen först skall lösa in mark för att fördela den efter kommunalt beslut och att sedan byggnadsarbetena skall utlysas på entreprenad av den som väl tilldelats marken. Det är besvärligt nog att arbeta med förtätningar. Till skillnad från vad som gäller vid råmarksbyggande finns ofta en rad olika intressenter i området, exempelvis de omkringboende, vilka många gånger har motstridande synpunkter och intressen. Den praktiska erfarenheten visar att det tar lång tid att planlägga eller göra planändringar i förtätningsområden. Lägger man därtill en omständlig administrativ och byråkratisk reglering blir följden att byggandet i dessa områden hämmas. Regeringen är självfallet inte omedveten om att markoch konkurrens villkoren har en negativ inverkan på bostadsbyggandets omfattning. Motiveringen bakom förslaget till de temporära lättnaderna i markoch konkurrensvillkoren förra året var ju just att de ändrade reglerna skulle stimulera ett ökat bostadsbyggande. Samma motivering kvarstår vad gäller den nu föreslagna förlängningen. Det är bra att regeringen delar vår uppfattning att markoch konkurrensvillkoren försvårar byggandet. Det hade varit ännu bättre om man nu hade tagit steget fullt ut och föreslagit, som vi gjort i vår partimotion, att villkoren avskaffas helt och fullt. Utskottsmajoriteten har avstyrkt vårt förslag, och motiveringen är att bostadsministern har aviserat att effekterna av de temporära lättnaderna skall utvärderas och att eventuella ändringar bör anstå i avvaktan på resultatet av denna utvärdering. Enligt vår uppfattning är en sådan utvärdering onödig. Erfarenheterna har visat att förutsättningarna för att enskilda företag återigen skall kunna bidra till bättre effektivitet, god produktivitetsutveckling och upprätthållande av ett tillräckligt bostadsbyggande är att företagen ges möjlighet att planera sin verksamhet på längre sikt. Det blir inte möjligt genom en rad tillfälliga beslut, där villkoren för morgondagens produktion inte kan förutses i planeringsögonblicket. Endast en politik som innebär att man medvetet avreglerar bostadsbyggandet och ger över tiden bestående garantier för företagen att planera och investera kan återge byggnadsindustrin dess utvecklingskraft. Och det är, fru talman, till ftromma för landets bostadskonsumenter. Jag yrkar därmed bifall till reservation 5.